Herr talman! Statens främsta uppgift inom näringspolitiken måste vara att ange riktlinjer och ramar för näringslivets verksamhet. Statligt ägande får inte bli ett självändamål. I vissa fall och vid särskilda tillfällen kan det vara motiverat med statligt ägande för att klara viss teknikutveckling, omstrukturera olika branscher eller medverka till en positiv regional utveckling. Stora delar av den affärsverksamhet som nu bedrivs av staten kan faktiskt avyttras. Genom försäljning av statliga företag kan man åstadkomma ett spritt ägande som ger människor möjlighet till ett ökat aktiesparande. Enligt centerns uppfattning skall försäljningen av statliga företag ske i sådana former att en ökad aktiespridning främjas. Målsättningen måste vara att skapa ett brett folkligt ägande, vilket i sin tur förutsätter regler som förhindrar att dominerande aktieposter kan samlas i en ägares hand. Det svenska näringslivet har under 1980-talet kännetecknats av en stark utveckling mot ägaroch maktkoncentration. Tidigare ekonomiskt starka företag, finansiella institutioner och stora aktieägare har kunnat stärka sin ställning. Den främsta orsaken till den ökande koncentrationen är den ekonomiska politik som socialdemokraterna fört. Av årets budgetproposition framgår att av sammanlagt 90 börsnoterade företag med vardera minst 500 anställda år 1978 köptes närmare hälften upp av något annat företag under de följande tio åren. Fusionsgaloppen har således inom privata storföretag, t.ex. inom skogsindustrin, byggnadsindustrin, bankoch finanssektorn, varit snabb. Och nu ser vi nästa steg: fusioner mellan statliga och stora privata företag. Den socialdemokratiska näringspolitiken har i stor utsträckning anpassats efter storföretagens intressen. Tydligast har detta manifesterats när det gällt stöd till industriinvesteringar och formerna för försäljning av statliga företag på förmånliga villkor till redan ekonomiskt starka grupper och institutioner. Regeringen har tidigare medverkat till försäljning och börsintroduktion av vissa statliga företag, t.ex. Procordia, PKbanken och UV shipping. Det har funnits ett genomgående mönster i samband med dessa affärer. Stora kapitalplacerare har alltid favoriserats och kurserna vid utförsäljning av aktierna har varit låga. Regeringen har därigenom befrämjat och förstärkt den redan starka ägaroch maktkoncentrationen i svenskt näringsliv. Socialdemokraternas ekonomiska politik gjorde 1980-talet till koncentrationens årtionde, och detta tycks fortsätta under 1990-talet. Den senaste storaffären som vi i dag behandlar, affären mellan Procordia och Volvo, är bara ett ytterligare exempel och bevis på socialdemokratiskt intresse att främja stora företagsbildningar. Inriktningen av den socialdemokratiska näringspolitiken har under lång tid varit att skapa balanserande maktkoncentrationer. Den ökande privata maktoch ägarkoncentrationen har regeringen försökt balansera med statlig maktkoncentration — finansiell och institutionell maktkoncentration. Nästa steg blir nu att gifta samman privat och statligt ägande, med komplicerade ägarförhållanden som följd. Ägarkoncentrationen och det korsvisa ägandet i näringslivet har, med all rätt, ofta kritiserats av ledande socialdemokrater. Även näringsutskottets högt värderade ordförande Lennart Pettersson har som ordförande i den s.k. ägarutredningen uttryckt oro för den ökande ägarkoncentrationen. Det tycks inte hindra att han nu välsignar avtalet mellan Volvo och Procordia och därmed medverkar till just ägarkoncentration. Nu har vi lärt oss den socialdemokratiska strategin. Det finns ett tydligt mönster. I debattartiklar, annonser och affischer har vi kunnat läsa hur illa socialdemokraterna tycker om ekonomisk maktkoncentration. I den socialdemokratiska partistyrelsen sägs en sak, men i regeringen och riksdagen görs något helt annat. Herr talman! En stor del av den statliga företagssektorn kan, som jag sade inledningsvis, avyttras. Följande principer bör gälla i samband med försäljning av statliga företag: 1. Ägarspridningen måste var stor. Decentralisering bör väljas före centralisering. Någon diskriminering av småsparare till förmån för större kapitalplacerare skall inte få förekomma. 2. Aktierna bör säljas i små poster för att gynna småspararna. 3. De anställda bör i första hand få möjlighet att bli delägare i företagen. Därmed får de också ett ökat medinflytande, och ett markerat spritt ägande uppnås. 4. Av kapitalmarknadens ordinarie aktörer bör sådana som ägs av många, t.ex. aktiefonder och pensionsstiftelser, få köpa aktier, allt för att motverka ett koncentrerat ägande. Herr talman! Av erfarenhet vet vi att socialdemokraterna inte ställer upp bakom de principer jag här har redovisat. Däremot har såväl moderaterna som folkpartiet gjort det. Vi har en gemensam trepartimotion om dessa principer. Den fråga man nu måste ställa är: Varför hoppar moderaterna och folkpartiet av den gemensamma linje som hittills gällt för de tre partierna och nu hjälper socialdemokraterna att lotsa Volvo—Procordia-avtalet genom riksdagen? Jag begär inget svar i dag. Jag konstaterar bara att ert agerande och ställningstagande i dag inte riktigt stämmer överens med den motion om försäljning av statliga företag som vi gemensamt undertecknat. Enligt centerns mening strider alltså avtalet mellan Procordia och Volvo om bildandet av en koncern på livsmedelsoch läkemedelsområdena mot vår principiella näringspolitiska syn. Det strider också mot vår syn på formerna för försäljning av statliga företag. Det kan visserligen vara en fördel om ett svenskt företag med ett spritt aktieägande är ena parten i en strukturaffär av den här arten — i synnerhet om alternativet är en försäljning till andra och större koncentrationsintressen. Vi anser dock att övervägande skäl talar emot att riksdagen skall godkänna avtalet mellan Volvo och Procordia i den form som nu är aktuell. Volvo är ett för svenska förhållanden stort företag och spelar en betydande roll i svenskt näringsliv. Den rollen minskar inte med den nu aktuella affären. Socialdemokraternas kärlek till Volvo är ganska unik. För något år sedan medverkade regeringen till att ge Volvo mångmiljardbelopp för att investera i en ny bilfabrik. Nu behandlar vi den senaste, men säkert inte den sista, affären med Volvo. Som kronan på verket har Feldt blivit rådgivare i Volvo. Det är intressant att se hur ”Volvofieringen” på olika områden under årens lopp påverkat politiken, regeringen och socialdemokraterna. Herr talman! I propositionen framförs ett förslag om ett nytt centralt förvaltningsbolag för den statliga företagssektorn. Förslaget att tillskapa ett nytt och centralt förvaltningsbolag anser vi vara ett steg i fel riktning. Möjligheten att ge ut konvertibla skuldebrev motsvarande högst 15 96 av det egna kapitalet uppfyller inte centerns krav på ägarspridning. Ett gemensamt bolag för stora statliga företag som Celsius Industrier, FFV, LKAB, Ncb, Procordia, ASSI, SSAB, SGAB m.fl. kommer att bli en gigant bland svenska företag. Det är ett tydligt led i strävan att aktivera och utveckla den statliga företagssektorn. Även försäkringsinstitutioner och löntagarfonder skall ges möjlighet att engagera sig i förvaltningsbolaget. Enligt min och centerns uppfattning kommer det att innebära ett ökat institutionellt ägande av svenskt näringsliv. Motivet är säkert att man den vägen skall ge löntagarfonderna en förstärkt ställning. Den sammanblandningen av statligt kapital, AP-fonder och löntagarfonder blir en hybrid i svenskt näringsliv. Av den anledningen avvisar centern förslaget. Av propositionen framgår att regeringen har en önskan att åstadkomma en mer avvägd riskprofil på förvaltningsbolagets placerade kapital. Det kan således innebära att bolagets ledning finner det mer angeläget och lönande att placera bolagets kapital i växande tjänsteföretag i stället för att investera i konjunkturkänslig råvarubaserad skogsindustri eller i gruvor. Det kan också betyda att en angelägen investering i t.ex. LKAB eller ASSI får stå tillbaka för en investering i ett annat företag och i en annan del av landet, som förväntas ge bättre avkastning. Kort sagt: i stället för ett angeläget gruvprojekt eller en angelägen investering i pappersindustrin kan det bli ett nytt storhotell inom SARA som vinner. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som centern har undertecknat i detta betänkande.

Herr talman! Per-Ola Eriksson ställde en direkt fråga till moderata samlingspartiet och folkpartiet. Den kan redan i dag besvaras ganska enkelt. När vi fick denna proposition satt vi inte i någon önskeposition, där vi själva fick avgöra hur man skulle kunna genomföra en privatisering av Procordia. Ett alternativ var att acceptera någon form av lösning, där man kunde behålla och bilda en stark svensk företagsgrupp inom livsmedelsoch läkemedelsområdet. Man riskerade att den möjligheten försvann om man inte gick med på avtal i den ena eller andra formen. Det andra alternativet var att stjälpa avtalet och frånsäga sig den möjligheten för framtiden. Vi skulle utan någon som helst tvekan ha velat se en bred privatisering av Procordia i dess helhet. Vi skulle även ha velat se att affären hade genomförts på ett sådant sätt att man inte fått någon stor dominerande ägare. Av två onda ting valde vi den lösning som vi tyckte var den minst onda. Av den orsaken valde vi att till syvende og sidst acceptera avtalet med de omförhandlingskrav vi har ställt och de reservationer vi fortfarande har mot avtalet.
Herr talman! Jag begärde inget svar av Per Westerberg, utan jag gjorde bara ett konstaterande. Jag är ändå tacksam för att han svarade på detta. Den uppgörelse som moderata samlingspartiet nu har medverkat till stämmer inte riktigt överens med de tidigare stora utfästelser som vi gemensamt har gjort i olika sammanhang. Jag hoppas att moderata samlingspartiet och Övrigt parti som har deltagit i den här uppgörelsen kan komma tillbaka till fadershuset vid lämpligt tillfälle.

Herr talman! Jag tror att partiernas principiella inställningar till statligt företagande är ganska väl kända vid det här laget. Vpk har länge hävdat att starkt samhälleligt ägande av produktionsmedel, av service, dvs. av företag, är viktigt av flera olika skäl. Det är viktigt av maktskäl, och det är viktigt av demokratiskäl. Svensk industri får inte läggas helt i händerna på svenska eller internationella kapitalägare. Det gör samhället sårbart. Det gör det svårt, nästintill omöjligt, att planera för alla. Det innebär svåra hinder för en rättvis fördelning av service och välstånd över landet. Privata företag, även stora och rika koncerner, visar mycket sällan det samhällsansvar eller den uthållighet som krävs för en allsidig utveckling av ett land. De kan lägga ned företag och försätta hela bygder i kris. Det finns gott om såväl svenska som internationella exempel på detta. Alltför ofta har samhället, staten, fått gå in och agera städgumma i sådana sammanhang. Privata företags bristande trohet och samhällsansvar är ett gott argument för ett starkt samhälleligt ägande. Det finns också en mängd andra goda skäl härför. Det är emellertid inte så mycket vunnet om statligt och annat samhälleligt ägande agerar på samma sätt som det privata företagandet. Givetvis är det viktigt att samhällsföretag sköts bra och har en rimlig lönsamhet även på kort sikt, men det är ändå andra ting som är viktigare. Det gäller långsiktigheten och uthålligheten samt satsningar på branscher och projekt som är framtidsinriktade. Det gäller vidare regionalpolitiska satsningar och över huvud taget satsningar som kan ge resultat på lång sikt. Samhällsägda företag skall kunna vara föregångare inom områden som demokrati och inflytande. De skall också kunna vara föregångare när det gäller att i sina produktionsmetoder och med sina produkter ta hänsyn till bl.a. miljön. På dessa uppräknade områden finns det all anledning att kritisera svensk statlig företagsamhet. Den är alltför lik den privata. Man kan kanske ursäkta den något med att säga att det är likhet under tvång och att det är svårt att bedriva alternativ storföretagsamhet. Men det går att utveckla den bättre än vad som har skett. De tre borgerliga partierna — man kan i viss mån förvåna sig över centerns uppslutning — förordar en omfattande utförsäljning av statliga företag. De har en gemensam motion med denna innebörd. Synpunkterna har utvecklats av samtliga borgerliga talare i dag. Miljöpartiet tycks inta en liknande position. Man är milt sagt kritiskt till samhälleligt ägande och har i en följd av motioner föreslagit privatisering av statliga företag. Dessa företag skall bara förbli i statlig ägo om det finns särskilt starka skäl för detta. Om den splittrade borgerligheten kan man säga att den åtminstone är förenad i en fråga, nämligen i önskan att privatisera vårt gemensamma ägande. Jag skall kortfattat kommentera den lovsång som de borgerliga har stämt upp för det privata ägandet. Det breda ägande, den maktspridning och den aktiespridning som man så lyriskt talar om är en hopplös dröm. Det vet ni om. Alla fakta och all utveckling talar emot detta. Utvecklingen förklaras inte på det sätt som ni gör, att skulden ligger hos den socialdemokratiska näringspolitiken. Socialdemokraterna är inte utan skuld, men vad som sker ligger i själva systemet. All erfarenhet säger att de aktieposter som ni vill sprida ut till småsparare och anställda ganska snabbt sugs upp av de stora intressenterna. I stället för en ökad ägarspridning och en maktuttunning för de stora bolagen blir det en koncentration av ägandet. Det talar all erfarenhet för. I föreliggande betänkande finns en hel del nyheter. Jag skall kommentera dem i annan ordning än i den ordning som de nu förs fram i betänkandet. Låt mig först säga några ord om förvaltningsbolaget. Jag välkomnar att det i samband med bildandet av ett statligt förvaltningsbolag talas om ett aktivt statligt ägande. Förvaltningsbolaget skall förvalta det statliga ägandet på ett effektivt och rationellt sätt. Bolaget skall vara öppet för kapitaltillskott från pensionsförsäkringsinstitutioner och från löntagarfonder. Syftet är att statligt ägande och företagande skall kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Om jag har tolkat regeringen rätt är syftet också att det statliga ägandet skall kunna öka, växa och omfatta nya sektorer. Det är något som vi i vpk huvudsakligen är positivt inställda till. Det är viktigt att samhällets ägande kan bedrivas rationellt och att det inte finns onödiga hinder som försätter det statliga ägandet i underläge gentemot privata ägare. Det här kan bli bra om holdingbolaget lever upp till vad som skrivs i propositionen. Det är givetvis inte problemfritt att skapa en så stark statlig ägare som holdingbolaget blir. Problemen rör demokratioch insynsfrågor. Det handlar om riksdagens insyn i och inflytande över verksamheten och över förändringar i det statliga ägandet. Enligt vår uppfattning är nödvändigt att riksdagen dels får utförlig, fortlöpande information, dels får ta ställning till och besluta om viktiga förändringar i ägandet. Utskottsmajoriteten har en skarpare skrivning än propositionen i detta avseende. Riksdagens inflytande skall inte bara begränsas till majoritetsförändringar. Det måste klart framgå att riksdagen kan vara intresserad av försäljning av även ganska små minoritetsposter. Dessa kan vara avgörande ur inflytandesynpunkt. De regler som beslöts 1987 skall gälla tills vidare. Regeringen skall därefter återkomma med nya regler som garanterar detta inflytande. Vi i vpk välkomnar alltså ett starkt och effektivt förvaltat samhällsägande med bevarad makt och bevarat inflytande för riksdagen, I den näringspolitiska propositionen föreslås att försvarets fabriksverk skall ombildas till aktiebolag. Vi delar inte den uppfattningen. Koncernen har utvecklats till att syssla med både militär och civil produktion. Det är inte helt lätt att dra gränser mellan de olika verksamheterna. Man anför i propositionen — och det gör också utskottsmajoriteten — att bl.a. hänsyn till utländsk konkurrens ligger bakom de föreslagna organisationsförändringarna. Vpk har krävt dels att krigsindustrin skall ägas av samhället, dels att den svenska vapenexporten skall upphöra helt. Förslaget om bolagisering och argumenten för den strider mot vår välgrundade syn på krigsindustrin liksom vår syn på krigsmaterielexporten. Det senare har vi fört fram i motioner och i andra sammanhang. Med anledning av det föreslagna godkännandet av en nyemission i Procordia vill jag säga att riksdagen för andra gången på tre år diskuterar ägarförändringar i detta företag. År 1987 tog riksdagen ställning för en minskning av statens ägande i Procordia till ca 85 26, och i dag föreslås alltså att riksdagen skall godkänna en nyemission som minskar inflytandet till 42,5 26 och ger Volvo lika stort inflytande. Tanken att skapa en stark svensk koncern inom sektorerna bioteknik, läkemedel och livsmedel förefaller välmotiverad. Det är inte den vi vänder oss mot när vi yrkar avslag på förslaget om nyemission. Vad vi vänder oss emot är hur denna emission är tänkt att genomföras samt hur denna koncern och det stora statliga inflytandet skapas. Enligt vår mening borde det vara möjligt att uppnå samma stordriftsfördelar på annat sätt, dvs. utan denna sammansmältning mellan staten och Volvo och utan att minska det statliga inflytandet över Procordia på det sätt som sker i dag. I en socialdemokratisk motion betonas vikten av att staten investerar i basindustrierna i Norrland. Per-Ola Eriksson berörde samma sak i sitt anförande. Det är viktigt att sådana investeringar görs, så att de vinster som skapas i de statliga företagen i basindustrierna i Norrland återförs dit. Det är angeläget att inte glömma bort detta i den omstrukturering av det statliga ägandet som nu pågår. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! I dag behandlas den statliga företagsamheten. Det ger oss miljöpartister tillfälle att visa skillnaden mellan grön och grå ideologi på näringslivets område. Näringspolitiken är det område i samhällslivet som för oss miljöpartister har den starkaste kopplingen till miljöpolitiken. Det är inom näringslivet som vi hanterar jordens ändliga tillgångar av råvaror, mark, vatten och luft. Det är när vi fattar beslut inom näringspolitiken som vi i handling måste visa hänsyn och solidaritet med naturen, kommande generationer, u-länderna och svaga grupper i Sverige om mänskligheten över huvud taget skall ha någon framtid på planeten. I detta sammanhang kan vi konstatera att det finns en klar gräns mellan de gamla grå partierna i Sveriges riksdag och miljöpartiet. Det har lett till att vi har tvingats reservera oss på snart sagt varje punkt när det gäller näringspolitiken. Inför varje förslag i näringspolitiken som vi har anledning att ta ställning till, ställer vi följande frågor: Kommer förslaget, om det genomförs, att leda till bättre hushållnir 3 med energi och andra naturtillgångar? Kommer förslaget, om det genomförs, att leda till minskad storskalighet, minskad alienation, ökad lokal tillverkning och ökad självtillit? Kommer förslaget, om det genomförs, att leda till ett minskat transportbehov? Kommer förslaget, om det genomförs, att leda till ett ökat personligt ansvar för ägare, ledare och medarbetare i företagen? Kommer förslaget, om det genomförs, att leda till att de som arbetar i företagen får ett ökat direktinflytande på produktion och arbetsmiljö? Kommer förslaget, om det genomförs, att leda till en ökad gräsrotsdemokrati på det ekonomiska området? Det är ju gräsrötterna som har satt oss miljöpartister här i riksdagen. I dag behandlar vi ett antal viktiga frågor inom den statliga företagssfären. Vilka blir svaren på våra frågor när det gäller Volvo—Procordia-affären? Vilket blir svaret när det gäller det nya statliga förvaltningsbolaget? Vilket blir svaret när det gäller omorganisationen av FFV? Vi kan konstatera att det finns ett grått block här i riksdagen. Det består av socialdemokrater, moderater och folkpartister, som utan den minsta tvekan främjar storskaliga miljöexploaterande och maktkoncentrerade lösningar. Högerkrafterna inom det här grå blocket vill att all makt skall koncentreras till det privata kapitalet. Socialdemokraterna vinglar mellan att gynna den privata och den statliga maktkoncentrationen, som ju är än mera odemokratisk när det gäller företagens ledning. Centern säger sig vilja främja ägarspridning och småskalighet, men centern saknar en konkret och genomtänkt politik för hur detta skall genomföras. Vpk sitter fast i sina gamla dogmer att statligt ägande — som ju med nödvändighet är storskaligt och lätt blir byråkratiskt, korrumperat och ineffektivt — är det ideal som i varje läge skall främjas. Just i dag är det lågkonjunktur för sådana idéer, sedan de visat sig totalt oanvändbara i Östeuropa. Socialismen har, när det gäller missbruk och exploatering, visat sig var minst lika hänsynslös som kapitalismen. De demokratiska krafterna har ju i någon mån kunnat utöva kontroll över privatkapitalismens exploatering av naturen. Men när staten själv, som i Sovjet, står för kapitalismen upphör alla kontrollmöjligheter. Världen ropar efter ett tredje alternativ. Det har visat sig att såväl privatsom statskapitalismen saboterar människornas och naturens livsmöjligheter. Socialdemokratin behöver uppenbart förnya sig. Den skulle ha kunnat bli en kraft för en ny politik som tar ansvar för natur och människor mot de storskaliga systemen — men icke. Socialdemokratin har i stället kapitulerat för storkapitalismen. Vapenindustrin FFV skall bli aktiebolag. Så mycket som möjligt skall undandras offentlighetens ljus, inte för att den hittillsvarande kontrollen av FFV:s vapensmuggling och myglande chefer har varit effektiv, men nu ökar möjligheterna till ljusskygga affärer genom aktiebolagslagens anonymitetsskydd. Beträffande Volvo—Procordia-affären går socialdemokraterna, i stället för att försöka få bukt med en produktion, som ur miljösynpunkt måste betraktas som ytterligt tveksam, in för sambruk med det här företaget. Vapenindustrin och bilindustrin borde inte vara, och kommer sannolikt inte heller att vara, framtidsbranscher. Vårt ekologiska ansvar bör leda till den slutsatsen. Vi ser tydligt hur krishoten tornar upp sig som åskmoln vid horisonten. I detta sammanhang hade det varit på plats för en framtidsanalys och motåtgärder. I stället går socialdemokratin ihop med Pehr G Gyllenhammar för att tillsammans skapa ett storskaligt imperium med livsmedel, läkemedel och droger. Och det de bryter ned genom öl och tobak bygger de upp genom läkemedel och hälsokost för att på så sätt göra vinster för svenska folket. I stället för att på allvar ta itu med vapenexporten och vapenindustrins oundvikliga kris vill man ombilda FFV till aktiebolag. Som kronan på verket, för att använda Per-Ola Erikssons uttryck, blir nu förre finansministern, ledamoten av socialdemokraternas verkställande ut Det här samarbetet mellan Sveriges största företag och staten är inte bara förkastligt ur miljösynpunkt och med hänsyn till maktkoncentration och storskalighet. Det är även i högsta grad betänkligt ur demokratisk synpunkt. Vi ser här hur den ekonomiska makten och den politiska makten smälter samman till ett oklart konglomerat. Men i själva verket är det fråga om statsmaktens och socialdemokratins kapitulation inför kapitaloch industriintressena. Detta sker på område efter område i accelererande takt. Det gäller EG-harmoniseringen som styrs av industriintressena. Det gäller de fria kapitalrörelserna, som ger en större frihet åt företag som är allt mindre solidariska med landet och som är på full flykt från Sverige. Det gäller även början till kapitulation för storindustrins intressen i kärnkraftsfrågan. Vi har från miljöpartiets sida ställt ett antal frågor om vilka syften staten har med sitt ägande av företag: Vilken principiell skillnad ser regeringen mellan affärsverk och aktiebolag? Hur skall regelsystemet mellan dessa företagsformer skilja sig åt? Kan andra krav ställas på statliga bolag än på övriga företag? Skall statliga företag utgöra ett föredöme i fråga om miljö, affärsmoral, etc? Skall statens innehav av företag användas för att främja ekonomisk demokrati? Har staten ansvar för krisbranscher i en vikande ekonomi? Dessa frågor har vi ställt i tre motioner under det senaste halvåret. Fortfarande har vi inte fått något vettigt svar från socialdemokratin. Vi kommer att så gott vi kan tala om för svenska folket att socialdemokratin anser att de här frågorna är oviktiga. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att socialdemokratin totalt tycks ha fallit för den kortsiktiga, materialistiska och naturoch människofientliga politik som kommer att föröda miljö och människor. Denna lättjans politik — med vilken man försöker intala människor att de skall kunna öka sin konsumtion år för år utan att ta hänsyn till naturen, kommande generationer eller de fattiga folken — leder inte till välfärd utan till ofärd. Naturligtvis är moderaternas och folkpartiets politik lika materialistisk och moraliskt klandervärd. Men jag har uppehållit mig vid socialdemokratin, som ju dels har regeringsansvaret, dels påstår sig ha solidaritet och miljöansvar på sitt program. Vi miljöpartister tror varken på statskapitalism eller storkapitalism. Därför förordar vi småskaliga lösningar, gärna i kooperativ form med stark anknytning till dem som arbetar i företagen och till dem som bor på orten där företagen verkar. På sikt krävs en långtgående strukturförändring av hela vårt näringsliv. Vi har i våra reservationer velat peka på hur man skall kunna ta de första stegen i riktning mot ett ekologiskt sunt och demokratiskt näringsliv i de konkreta fall som är aktuella i betänkandet: FFV, Procordia, ASSI, domänverket och Celsius. På varje punkt har våra förslag avvisats av utskottet, som saknar förmåga att se att vi lever i en kultur som är på väg mot en katastrof. Vi miljöpartister kommer att kämpa till det yttersta för att väcka inte bara den här kammaren utan hela svenska folket till det sanna krismedvetande som krävs. Den ekologiska krisen är nämligen tio gånger farligare än den kostnadskris som det har varit så mycket väsen om under våren och som vi miljöpartister i och för sig inte vill förneka. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som jag ställt mig bakom i utskottet.

Herr talman! Först några ord till den närmast föregående talaren före mig, Loui Bernal. Han lät i sitt anförande alldeles förfärligt antikapitalistisk och antimarknadsinriktad. Jag kan bara göra den reflexionen att de borgerliga partiföreträdarna i dagens debatt måste ha lyssnat med en viss fasa på hans inlägg. De hade kanske hoppats på att kunna involvera honom i de borgerliga leden, men så verkar inte alls bli fallet. Loui Bernal ställde många frågor. En fråga ställde han dock inte, som har en viss betydelse för miljöpartiets framtidsinriktning på dessa områden. Den frågan kan jag ställa: Kommer en ökad privatisering och utförsäljning av de statliga företagen att innebära större omsorg om miljön eller inte? Kommer det att vara bra att mera avgörs enbart utifrån de privata aktieägarnas avkastningskrav? Det tror jag inte. Jag tror att det är en viktig framtidsfråga för miljöpartiet när partiet inte längre i ett hårdnande politiskt klimat kan gömma sig bakom diskussionerna kring näringsfonder. Det var bara en reflexion när det gäller miljöpartiets långsiktiga inställning i dessa frågor. Den är inte klar, och det skall bli intressant att se var man hamnar längre fram. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 35 om statliga företag. Deras sönderfall vill vi betrakta i tre större delar. För det första: Skall vi ha statliga företag eller inte? För det andra: Är det förvaltningsbolag som vi kommer att besluta om bra eller dåligt för Sverige och när det gäller att hantera de statliga företagens verksamhet? För det tredje: Vi måste ta ställning kring Volvo-Procordia-affären. Vi har även en fjärde fråga i betänkandet av en viss vikt, nämligen bolagisering av FFV. Frågan har diskuterats länge, och nu har man kommit fram till ett beslut där även de anställdas organisationer medverkar. Det hälsar vi med tillfredsställelse från utskottsmajoriteten. Det kommer att underlätta för FFV att bli mera expansivt och skapa mer sysselsättning för sina anställda och konkurrera bättre samt även bli mer framgångsrikt i den omställning som jag antar måste komma när det gäller den krigsindustriella delen. Herr talman! Jag riktar mig till Per Westerberg. Han började med det sedvanliga Östeuropaköret, som har blivit så populärt på senare tid bland moderaterna. Det var planhushållning och dåligt skötta statliga företag som var erfarenheten därifrån. Vi borde sluta att ta efter Östeuropa i det avseendet, menar Per Westerberg. Det har vi aldrig gjort, Per Westerberg. Vi har fört vår socialdemokratiska linje. Vi är en del av den västliga marknadekonomin. Därmed inte sagt att statliga företag inte behövs. Jag vill uppmana Per Wes terberg att komma tillbaka till den svenska verkligheten och inte ägna sig åt moderat önsketänkande. Man kan möjligen säga att vi hade dåliga statliga företag under de borgerliga åren. Den utveckling som den statliga företagsverksamheten har genomgått under socialdemokratins tid på 80-talet kan illustreras på många olika sätt. Jag kan ge en sifferredovisning som brukar ha relevans för moderaterna, och det gäller resultatutvecklingen. År 1981, då borgerligheten satt i regeringsställning, låg de statliga affärsdrivande företagen på minus 3 miljarder kronor i resultat. Nu kan vi konstatera ett resultat som visar en vinst på 5 miljarder kronor. Därför hävdar jag att den statliga företagsamheten varken måste vara dåligt skött eller ens är det. Den är tvärtom en verksam del i en positiv näringsutveckling i Sverige. I övrigt kan jag konstatera när det gäller frågan om vi skall ha statliga företag eller inte att det finns argument för att ha dessa. Jag skulle vilja ta upp ett argument som jag tycker blir alltmer viktigt, och det är hur lilla Sverige och svenska ägarintressen agerar i en alltmer internationaliserad värld på näringslivets område, med fria kapitalrörelser, med multinationella företag som rör sig mer eller mindre fritt över nationsgränserna. Vi kan alltså konstatera att den privata storföretagsamheten i Sverige blir alltmer trolös i förhållande till vårt eget land. Jag tror att det är en trygghet för de svenska medborgarna och de svenska löntagarna att vi ändå har en viss andel statliga företag, som på ett speciellt sätt ställer upp för Sverige, för vårt land, för våra medborgare och anställda, även om de naturligtvis också deltar i internationaliseringsprocessen. Det är viktigt om man vill bredda perspektiven att vi har ett statligt ägarkapital med samma inställning. Därför tror jag att de borgerliga på den punkten inte bär framtiden i sin ränsel när det gäller att övertyga svenska folket om att man skall göra rent hus med de statliga företagens verksamhet. Jag tror tvärtom att människorna i Sverige kommer att uppfatta att de statliga företagen blir allt viktigare när man på många områden måste harmonisera sig med spelreglerna i utlandet. Sedan har naturligtvis de statliga företagen en speciell regional betydelse på många orter. Den skall vi vårda även fortsättningsvis. Per-Ola Eriksson diskuterade varför centern sade nej till förvaltningsbolaget. Tydligen var huvudargumentet att man var osäker på om staten i förvaltningsbolaget skulle fortsätta att satsa på LKABs utveckling, på ASSIs utveckling osv. Jag vill då säga till Per-Ola Eriksson att om det bara var detta som gjorde att centern sade nej till förvaltningsbolaget, hade vi naturligtvis mycket väl kunnat diskutera detta. Vi har flera gånger strukit under den betydelse som de statligt ägda företagen fäster vid fortsatt ansvar för de svenska basindustrierna. Så det kan inte rimligen vara ett argument för centern att säga nej. Den ägaroch förvaltningskonstruktion som man har valt kommer att ytterligare stärka statens möjligheter att ta fram kapital för de svenska basindustrierna. Det är synd att centern inte har tänkt igenom frågan tillräckligt noga. Sedan ställde Per-Ola Eriksson en annan fråga som är väl värd att diskutera på ett annat sätt än enbart ”klichémässigt”. Det är frågan om hur man bäst möter den ökande privata maktkoncentrationen. Man talar från borgerligt håll, inkl. centern, om ägarspridning. Det uppnår man genom att sälja ut de statliga företagen. På det sättet minskar den privata maktkoncentrationen enligt den borgerliga filosofin. Men är det verkligen så? Jag skulle vilja säga att man, om man vill ge sig på den privata maktkoncentrationen, inte skall sälja ut statliga företag — som ändå på många områden utgör en balanserande faktor, eftersom de i viss utsträckning representerar en annorlunda ägarfilosofi. I stället skall man föra en diskussion och fråga sig hur vi skall göra med det stora privata institutionella ägandet. Och skall man då inte föra en diskussion om hur vi skall göra för att t.ex. förmå försäkringsbolagen eller de stora investmentföretagen att sälja ut sitt ägande? Det skulle verkligen vara en effektiv väg i fråga om att uppnå ägarspridning och minskad maktkoncentration i det svenska samhället — inkl. reglerna när det gäller de stora industriföretagens möjligheter att äga aktier i andra bolag. Det skulle ha varit ett både positivt och konstruktivt bidrag till diskussionen om en ökad ägarspridning. Att ge sig på den vid sidan av kooperationen i stort sett enda balanserande faktorn när det gäller privat maktkoncentration, nämligen det statliga företagandet, tycker vi är att ge uttryck för en ganska konstig uppfattning. Till slut, herr talman, några ord om Volvo-Procordia-affären. Vi tycker att det är bra att det här samgåendet som är industriellt riktigt — efter ett visst förhandlande — har stöd av en majoritet i riksdagen. Men vi socialdemokrater beklagar att det har blivit en uttunning när det gäller hembudsskyldigheten genom uppgörelsen med folkpartiet och moderaterna. Vpk hade här kunnat spela en konstruktiv roll. Men vpk valde att inte göra det. Det visar ännu en gång att man över huvud taget inte kan resonera med vpk på särskilt många områden. Herr talman! Med detta är de tio minuter slut som stod till mitt förfogande. Jag ber att få yrka bifall ännu en gång till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 35.

Herr talman! Lennart Pettersson började med att säga att vi envisas med det s.k. Östeuropaköret. Jag förstår att han tycker det. Har man någon form av lappar för ögonen och inte vill se vad som händer eller inhämta erfarenheter från omvärlden, vill man inte heller titta på det som händer i Östeuropa. Där pågår ju just nu en av de största omvälvningarna i vår tid — en mycket dramatisk omsvängning på det ekonomiska området som helhet och på det politiska området samt när det gäller synen på det statliga företagandet. Vill man inte se vad som händer eller inhämta erfarenheter och försöka utvärda den utvecklingen, förstår jag att det går som det går, att man lägger fram sådana förslag som man gör. Det är det som har varit ett problem. Vad vi ser i dag när det gäller förslagen om det statliga företagandet kan betecknas som steg tillbaka. Den aktiva näringspolitiken var socialdemokraternas grepp i slutet av 60-talet och i början av 70-talet. Det var Stålverk 80, Uddcomb, Tjorven och många andra verksamheter som misslyckades mycket påtagligt. Det är helt riktigt att det statliga företagandet har repat sig på 80-talet. Det är bara att räkna på statsräntan på vad skattebetalarna har fått skjuta till. Då ser man på ett ungefär var förbättringen ligger. Dessutom har man tagit bort det politiska inflytandet och försökt sköta företagen på strikt af färsmässiga villkor. Men nu talar man i stället om att försöka få in någon form av samhällsintressen i det nya statliga förvaltningsbolaget. Det vore intressant om Lennart Pettersson ville redogöra för vad som menas med ”samhällsintressen”. Är det nya socialdemokratiska politiker som skall in? Privatiseringen av företag, en fråga som också har tagits upp här, skulle innebära ett hot mot miljön. Men innebär det att man har en annan moral när det gäller statliga företag? Det vore väldigt intressant att få veta vad som gäller. Skall de statliga företagen agera på ett helt annat sätt än de privata? Är det olika lagar och förordningar samt olika riktlinjer för privata resp. statliga företag? Vi moderater menar att alla skall behandlas efter en och samma måttstock, för då kan alla jämföras med varandra. Då behövs det i praktiken inga större statliga företag, och då kan ägandet spridas. På det viset kan också maktoch ägandekoncentrationen i samhället minskas. Om sedan Lennart Pettersson kunde vara med på att ta bort den straffskatt på vanliga människors aktieägande som i dag finns och även åstadkomma förbättringar efter skattereformen, skulle det verkligen finnas förutsättningar för ett brett, spritt ägande — på samma sätt som man har åstadkommit en enorm breddning av ägandet i företagen utomlands. En sista fråga: Varför är man i fråga om avtalet mellan svenska staten och Volvo så angelägen om att ha en så total maktdelning mellan Volvo och svenska staten när det gäller styrelse och stora beslut? Varför vill man inte släppa in de övriga, mindre aktieägarna?

Herr talman! Lennart Pettersson är ofta en balanserad person. Men när han talar fritt ur hjärtat kommer ett antal värderingar fram — det är vad som nyss skedde. Jag finner dessa värderingar väldigt stötande. Lennart Pettersson beskriver privat företagsamhet som alltmer trolös gentemot Sverige.

Jag är överraskad över att finna — och man behöver ju bara skrapa oerhört litet på grundvärderingarna för att finna det — just den här inställningen från ledande socialister i Sveriges riksdag. Vilka är då hjältarna? Ja, det måste vara löntagarfondsdirektörerna som är de svenska patrioterna enligt Lennart Pettersson. Det är de som skall värna om att det svenska förblir svenskt. Det är genom att dessa köper upp, äger, kontrollerar och styr näringslivet som vi skall kunna känna att makten behålls inom landet. Men dessa ”vi” är inte det svenska folket — det kan jag garantera — utan det är en liten grupp med en sned ideologisk inställning till den verklighet som vi lever i. Jag beklagar verkligen de förlöpningar gentemot svenskt näringsliv som Lennart Pettersson nyss gjorde sig skyldig till.
Herr talman! Jag vet inte vad som är orsaken till att Lennart Pettersson i dag slår över som han gör. Vi i centern har aldrig, som Lennart Pettersson sade, hävdat att vi skall göra rent hus med de statliga företagen. Läs våra motioner! Läs även trepartimotionen om statliga företag, där vi motionärer talar om att det även i framtiden av olika skäl kommer att finnas behov av statliga företag. Jag nämnde detta inledningsvis i mitt huvudanförande. De statliga företagen måste i framtiden få arbeta på exakt samma villkor som kooperativa och privata företag. Men socialdemokraterna i näringsutskottet med Lennart Pettersson i spetsen försöker nu i ökad utsträckning lägga tyngdpunkten på den statliga företagssektorn. De motiv som Lennart Pettersson radade upp här håller icke. Jag kan i stor utsträckning instämma i det som Hadar Cars sade. I vår motion pekar vi, Lennart Pettersson, på just det faktum att förvaltningsbolagets mål och riktlinjer kan innebära att utsatta delar av Sverige inte kan komma i åtnjutande av investeringar om man skall eftersträva att nå vissa mål. Vi har pekat på LKAB. Så säger Lennart Pettersson att vi, om det bara var det som det handlade om, hade kunnat resonera om dessa saker. Ja, men ni har inte tagit fasta på vår motion, där vi har angivit vad vi anser i detta avseende. Sedan vill jag ställa en rak fråga till Lennart Pettersson: Avser Lennart Pettersson, eftersom det finns statliga företag med dotterbolag utomlands, att medverka till att förvaltningsbolaget skall se till att det inte investeras utomlands? Skall alltså investeringarna i frågan om det statliga förvaltningsbolaget bara ske i Sverige? Skall de dotterbolag som är knutna till de statliga företagen inte komma i åtnjutande av resurser inom det här statliga förvaltningsbolaget? Sedan tog Lennart Pettersson upp det institutionella ägandet, och jag hälsar med tillfredsställelse att han gjorde det. Är Lennart Pettersson då beredd att medverka till att begränsa det institutionella ägandet? Vi har lagt fram förslag i riksdagen om fusionskontroll så att inte stora starka kapitalägare och institutionella ägare skall kunna förstärka sin ställning. Är Lennart Pettersson beredd att gå oss till mötes på den punkten? Jag vill ställa ytterligare en fråga till Lennart Pettersson: På vilket sätt har löntagarfonderna agerat för att de inte skall få högsta avkastning på kapitalet? Är det inte så att löntagarfonderna, som Lennart Pettersson har medverkat till att införa, spelar efter exakt samma regler som andra finansiella institutionella placerare? På vilket sätt har löntagarfonderna skiljt ut sig från mängden?

Herr talman! Jag kan konstatera att det finns stora likheter mellan Lennart Petterssons problembeskrivning av svenskt näringsliv och samhälleligt företagande och min egen beskrivning. Vi är överens om behovet av en aktiv och, om jag fattade det rätt, expanderande, alltmera aktiv samhällsägd sektor, därför att det privata kapitalet är trolöst och inte känner några gränser. I de marxistiska klassiker som det ännu inte är dags att kasta på sophögen finns goda problembeskrivningar av hur illa kapitalismen kan fungera och hur dåligt skickad den är att uppfylla människors grundläggande behov. Jag tror inte att det behövs några hjältar av den typ som Hadar Cars efterlyste, varken företagsledare som P G Gyllenhammar, Wallenbergarna och andra eller löntagarfondsdirektörer. Det räcker gott med det folk som välståndet bygger på och som gör sin dagliga gärning i de svenska företagen, dvs. det arbetande svenska folket. Jag tror på en förnuftig styrning av produktionen. Vi har sett hur dålig byråkratisk styrning av produktionen kan slå fel, men vi har också sett hur illa det går när marknadskrafterna släpps lösa. Jag tycker alltså att det är synd att Lennart Pettersson och jag, som är överens om så mycket, inte kan komma överens om hur problemet med en stark bioteknik och en livsmedelssektor med ett betydande statligt inflytande skall hanteras. Det som nu har skett är en marginell förändring av det tidigare förslaget. Det görs en viss uttunning av möjligheten för en eventuellt uppdykande borgerlig regering att begränsa utförsäljning, men hela grundproblemet finns kvar, dvs. sammanväxandet mellan statligt ägande och privat kapital i form av Volvo. Volvos intressen får väga för tungt. Jag är övertygad om att Procordia som ett led i en långsiktig strategi från samhällets och regeringens sida skulle kunna bygga upp ett slagkraftigt bioteknikföretag och en slagkraftig livsmedelssektor under svensk och samhällelig kontroll, utan att man släppte ifrån sig makten till Volvo på det sätt som man nu gör och utan att man öppnade för vidare utförsäljningar.

Herr talman! Jag vill först säga att särskilda omständigheter gör att jag inte kan gå upp i fler repliker i denna debatt. Det var hemskt hur Hadar Cars gick på i sin replik. Det lät precis som om han debatterade med Per Gahrton och inte med mig. Det var intressant att höra vilket stort, obegränsat och ovillkorligt förtroende de borgerliga har för den svenska storföretagsamheten och de svenska storföretagsledarna. De borgerliga menar att man inte alls skulle behöva diskutera och ifrågasätta olika saker i den internationella näringslivsutvecklingen. Man skulle inte behöva några balanserande synpunkter. Man skulle inte behöva någon viskande slav i triumfvagnen, osv. Jag är orolig för denna utveckling från svensk synpunkt. Jag är orolig för den kraftiga investeringsutveckling som har ägt rum. Jag är orolig över diskussionen om att forskningsoch utvecklingsverksamheten samt de centrala funktionerna skall flyttas ut. Jag tycker att det är riktigt att staten har vissa medel för att kunna ta upp en diskussion i dessa frågor och även kan agera på ett förnuftigt sätt via statligt ägande och via statligt kapital. Vi kan inte gå blåögda genom världen. Det är en fight internationellt sett, och det är inte självklart att Sverige går ur den på ett bra sätt. Därför skall olika medel användas: övergripande ekonomisk-politiska medel, statligt ägande och annat. Det gör andra länder, och det skall vi göra också. Därför har det statliga ägandet på dessa områden en viktig uppgift framöver. Per-Ola Eriksson förnekar nu att centern vill göra rent hus med den statliga företagsverksamheten. Det gläder mig att höra det, men centern ger ofta uttryck för motsatsen genom att ständigt gå samman med moderaterna och folkpartiet i dessa privatiseringssträvanden. Det skall bli intressant om vi längre fram kan mötas i en mer förnuftig debatt. Jag vill uppmana centern att frigöra sig från moderaternas och folkpartiets tvångströja på detta område.

Herr talman! Också jag är oroad. Jag är oroad när framträdande socialdemokrater i kammaren uttalar sig på ett sådant sätt att det innebär grova förolämpningar mot svenskt enskilt näringsliv och beskyller dem som arbetar på alla nivåer inom detta för brist på patriotism. Nu har Lennart Pettersson gått, men jag måste ändå avsluta min replik till honom genom att säga, att när han sjunker ned på den debattnivå och tar till de debattargument som Per Gahrton använder får han finna sig i att bli bemött på det sätt som han blev i min första replik.
Herr talman! Eftersom Lennart Pettersson har gått skall jag inskränka min replik. Jag vill bara konstatera att det inte är tvångströjan för centern som behöver tas bort, utan tvångströjan för socialdemokraterna, inte minst med tanke på Rolf L Nilsons påpekande om den marxistiska klassikerna — framför allt när han pläderar för kapitalets trolöshet. Förändringarna i Östeuropa och i Västeuropa mot ökat privat ägande och mot minskat statligt ägande visar mycket tydligt vart utvecklingen går i världen. Det sker inte på grund av någon blind tro på privat ägande, utan därför att man finner det vara den effektivaste och bästa lösningen. Det som vi hittills inte har fått någon klarhet i, och som jag hoppas att industriministern återkommer till, är vad det är för särmoral, särbestämmelser och särpolitik som de statliga företagen skall bedriva, vilka uppenbarligen skall vara någon sorts vita riddare för kungariket.

Herr talman! Det är en litet ovan situation att begära replik på ett anförande av en person som inte finns i kammaren. Det känns som att tala mot en vägg — men skillnaden kanske inte hade varit så stor om han varit här. Nu har alltså den främste företrädaren för statligt ansvarstagande åkt till Bryssel för att få möjlighet att diskutera svenskt näringslivs konkurrensmöjligheter inom EG. När han kommer tillbaka hoppas jag att han läser protokollet. Låt mig då säga att jag gärna ställer upp i förnuftiga debatter om näringspolitik och statlig företagsamhet — vi hade kunna föra en debatt fullt ut här i dag. Jag är beredd att, som Lennart Pettersson sade, ordna en sådan förnuftig debatt i andra sammanhang. Jag vill ändå till protokollet foga en fråga till Lennart Pettersson, med anledning av vad han sade om att privata företag är trolösa mot Sverige: Är de statliga företag som har dotterbolag utomland också trolösa mot Sverige?

Herr talman!

Det gör det också möjligt för staten att på ett bättre och effektivare sätt än hittills, genom de företag som ingår i förvaltningsbolaget, tar en aktiv del i nödvändiga strukturella förändringar i enskilda branscher. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att sådana aktiviteter skall ske med bibehållen affärsmässighet i bedömningarna. Statens ägande kan också på detta sätt bättre fungera som motvikt till en alltför ensidig privat ägarkoncentration av vårt lands näringsliv. Det är en ägarkoncentration som för övrigt har förstärkts under 80-talet, vilket ägarutredningen har visat. En framgångsrik och lönsam statlig industri bidrar dessutom till en jämnare inkomstoch förmögenhetsfördelning, genom att företagens resultat och värdeökning kommer oss alla som ägare till del och därmed kan motverka de tendenser till ökade förmögenhetsklyftor som utvecklingen sedan mitten av 70-talet har fört med sig. Även om detta naturligtvis är marginellt, eftersom den statliga prissektorn är så pass begränsad, är det ändå en fördelningspolitik som går åt rätt håll. En viktig motivering för ett förvaltningsbolag är att staten ges samma möjligheter som privata ägare redan i dag har. Förutsättningen för privat och statligt ägande blir därmed mer jämställd. Det är ett ganska naturligt krav att staten skall kunna fungera som ägare till sina industrier på samma villkor som andra industriägare har. Internationaliseringen utgör också ett skäl till att effektivisera det statliga ägandet. Utlandsinvesteringarna har, som har påpekats här tidigare, ökat dramatiskt i företag, aktier och fastigheter. Däremot har inte avkastningen på dessa investeringar utomlands förts tillbaka till Sverige i samma utsträckning. Vi har också på senare tid fått höra olika företagsledare hota med att flytta utomlands med sina verksamheter om de inte får som de vill i t.ex. miljöfrågor. Ett effektivare statligt ägande kan kompensera en del av de negativa effekter som den ofrånkomliga internationaliseringen medför, genom att vi skapar en stark industrigrupp där såväl investeringarna som avkastningen på dessa kommer det här landet till godo, även om de statliga företagen givetvis har att verka i den nya internationella miljö som skapats. I en dynamisk utveckling finns det ett behov av att tillföra ekonomiska resurser för att långsiktigt utveckla den statliga företagssektorn. Där öppnas nya möjligheter med ett förvaltningsbolag. Regeringen föreslår och utskottet tillstyrker att förvaltningsbolaget därför skall få ge ut konvertibla förlagslån. Därigenom kommer statens ägande att spädas ut till en viss del, men det är nödvändigt för att åstadkomma det tillskott av kapital som sedan kan medverka till att utveckla den statliga företagsgruppen. Herr talman! I Sverige liksom i övriga industrialiserade och marknadsorienterade länder finns statligt ägda företag i större eller mindre omfattning. Skälen till det statliga ägarengagemanget varierar från företag till företag och mellan de olika länderna. Själva det faktum att statlig företagsamhet bedrivs i många länder med marknadsekonomi visar att det finns ett behov av ett statligt ägarengagemang. Det visar också att det hittills inte har funnits något brett gehör för tanken att staten av princip inte skall vara företagsägare. I många av Västeuropas länder är den statliga ägarandelen av industrin för övrigt större än den är hos oss. Vi kan konstatera att någon fundamental förändring i de industrialiserade ländernas ekonomier, som skulle ge anledning till en förändrad politik på det här området, inte har ägt rum. När nu bl.a. de borgerliga partierna i Sverige föreslår att vi skall sälja ut de statliga företagen, kan vi konstatera att det bara är förankrat i en allmän retorik, som baseras på tanken att privata ägare är effektivare än statliga och att staten i princip inte skall vara företagsägare. Båda dessa argument motbevisas av verkligheten. Nu åberopas i debatten utvecklingen inom de östeuropeiska länderna som ett argument. Men det är inte den verkligheten som vi lever i. Det är utvecklingen i det marknadsorienterade och det väl demokratiskt utvecklade Sverige som är vår verklighet och som vi vill diskutera och förändra. Att statliga företag i en kommandoekonomi inte är framgångsrika, inte ger tillräcklig växtkraft i ekonomin har vi fått bevisat genom de östeuropeiska planekonomiernas och kommunistiska regimernas kollaps. Men statliga företag i Västeuropa, inte minst i Sverige, är effektiva företag, med avancerad produktion, med avancerade produkter och med god avkastning på det investerade kapitalet. Det finns givetvis inget som säger att företagsledningen och de anställda i företag som har staten som ägare skulle vara mindre motiverade att göra bra jobb än de som arbetar under privata ägare. Det är inte ägandet i sig själv som avgör detta , utan hur ägandet utövas. Hur skall annars så stora skillnader i vinstnivå och utveckling mellan olika privata företag kunna förklaras? Det är givet att det spelar en roll vilken kompetens som ägare, företagsledning och de anställda har. Men det är inte på något som helst sätt bevisat att staten under lämpliga ägarfomer skulle vara mindre kompetent som ägare än ägare i det privata näringslivet. Ändå spelar statliga och privata företag för närvarande inte alls på jämförbara villkor. Privata industriägare har hittills haft fördelar jämfört med de statliga företagen, genom att de har haft en enklare beslutsorganisation och en större handlingsfrihet. Trots detta törs jag säga att staten har lyckats bättre än tidigare privata ägare med att utveckla de företag som vi i dag diskuterar skall ingå i det framtida förvaltningsbolaget. Flera av dessa företag var konkursfärdiga när staten för inte så länge sedan tog över. Dålig företagsledning och tvingande yttre omständigheter hade försatt företagen i en situation som inte kunde klaras av de privata aktörerna på marknaden, utan staten fick träda in och överta företag i mycket bekymmersamma situationer. Att, som de borgerliga partierna föreslår, sälja ut dessa företag nu, när företagen har blivit attraktivare, tycker jag vore att misshushålla med statens resurser. Herr talman! Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att majoriteten i näringsutskottet har ställt sig bakom regeringens förslag om bildandet av ett förvaltningsbolag för vissa av de statliga företagen. Dock har det tillägget gjorts att regeringen bör återkomma till riksdagen med en precisering av de riktlinjer som regeringen anser bör gälla för förvaltningsbolaget i fråga om dess möjligheter att avyttra aktier utan riksdagens hörande. Det är regeringens avsikt att i enlighet med utskottets önskan så snart som möjligt återkomma till riksdagen i detta ärende. Det är också med tillfredsställelse som jag kan konstatera att utskottet med vissa mindre justeringar ställer sig bakom regeringens förslag till avtal mellan Procordia och Volvo samt bolagiseringen av affärsverket FFV. Båda dessa åtgärder syftar till en fortsatt positiv utveckling för resp. företag. Det är min övertygelse att vi genom de här tre förslagen kommer att bidra till en fortsatt positiv näringsutveckling i Sverige och en förstärkt ekonomisk tillväxt med en aktivare statlig industrisektor, där man bättre kan ta till vara de möjligheter som finns på marknaden i Sverige.

Fru talman! Industriministern sade att det som skett i Östeuropa inte var särskilt relevant i förhållande till vad som sker i Sverige och att den verklighet som vi lever i är begränsad enbart till Sverige. Det är inte riktigt sant. Verkligheten är faktiskt i allra högsta grad vår omvärld. Det är ju den vi uppehållit oss vid under en stor del av debatten: den ökande konkurrensen, investeringar som försvinner utomlands. Vi lever inte i ett vakuum, utan vi lever i allra högsta grad i samklang med omvärlden. I omvärlden säljer man i allt snabbare takt ut de statliga företagen till just de stora breda folkgrupperna i samhället. Industriministern svarade egentligen inte på några av de frågor som vi har ställt tidigare när det gäller vilka nya regler det är som skall gälla för de statliga företagen. Det skall tydligen vara någon annan moral för de statliga företagen än för privata, där man tar större hänsyn. Det skall tydligen vara några särregler som innebär att man är mer nationell och nationalistisk. När det gäller det nya förvaltningsbolaget har man även i betänkandet sagt att man skall ha samhällsintressen i styrelsen och kanske även i ledningen av bolaget. Detta är ju en återgång till den gamla socialdemokratiska aktiva näringspolitik som misslyckades så grundligt under 70-talet. Det var ju efter de stora kapitaltillskotten under 80-talet, då man sade att de statliga företagen skulle skötas på exakt samma villkor som de privata, som man kunde resa sig ordentligt och komma igen. Nu går man i rakt motsatt riktning och tänker på expansion med politiska förtecken. Det är det som är förvirrande och oroande. Att de statliga företagen skulle vara något större inlägg i förmögenhetsfördelningen är faktiskt inte värst mycket att hurra för. I så fall skulle man ha en oerhört bra förmögenhetsfördelning i Östeuropa. Den har i så fall lett till att ingen har det bra, utan att alla har det dåligt. Det är väl knappast den förmögenhetsfördelning vi är ute efter. Det är väl snarast så att vi har fått den här situationen genom att socialdemokraterna har missgynnat enskilt ägande, speciellt småspararnas ägande. I stället har man skattemässigt gynnat institutionerna vilket skapat maktoch ägandekoncentration. Jag förstår inte hur man kan tugga så mycket som man gör från socialdemokratiskt håll om maktoch ägandespridning och själv agera precis tvärtom när det gäller faktisk handling. Man skapar maktoch ägandekoncentration. Det gör man i avtalet med Volvo om Procordia. Det gjorde man i PKbanken, som är den enda banken som har en verkligt stark maktkoncentration och inga regler för att stora ägare skall ha begränsad rösträtt på stämmorna. Två avslutande frågor: Det nationella kollektiva kapital som industriministern har talat om, är det det nya förvaltningsbolaget? Hur ser industriministern på Karlskrona-Kockum? Vore det inte dags att detta företag skulle kunna få byta ägargrupp och få mer relevanta ägare för att kunna hävda sig i konkurrensen?

Fru talman! Det här är såvitt jag vet den första näringspolitiska debatt som Rune Molin deltar i, i egenskap av industriminister, för att försvara delar av en proposition. Hans anförande var därför något av en programförklaring. Så tolkar jag det. Det var en tydlig programförklaring, därom råder inget tvivel. Men den bär i hög grad spår av 60-talet, när det gäller tron på en statlig företagstillväxt osv. Där fanns också tydliga spår från den skrift som hette Samordnad näringspolitik. Det handlar alltså om att långsiktigt utveckla den statliga företagssektorn. Jag tror inte att det är där vi skall lägga den största tyngden i näringspolitiken. Jag inte bara tror, utan det är min bestämda uppfattning, att den största tyngden i näringspolitiken måste läggas vid att utveckla de mindre och medelstora företagen så att vi får en livskraft i den sektorn. Vi måste få en undervegetation i näringslivet så att vi blir mindre sårbara i framtiden. Motivet för det statliga förvaltningsbolaget var, enligt Rune Molin, att de privata företagen många gånger har enklare beslutsvägar än de statliga. Beslutsvägarna skulle bli enklare med det nya statliga förvaltningsbolaget. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror heller inte att ett förvaltningsbolag gör beslutsfattandet i de statliga företagen enklare därför att man får en paraplyorganisation. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns ju risken att angelägna investeringar i exempelvis LKAB, SSAB, ASSI eller något annat statligt företag kan komma att ställas mot investeringar i någon annan företagsdel inom förvaltningsbolaget som kunde ge en bättre avkastning, hotellbygge exempelvis. Vilka riktlinjer anser industriministern att vi behöver på den här sidan? Jag tror att det är viktigt att han i dag gör en deklaration på den punkten. Det råder en stor oro hos de anställda i delar av den statliga företagssektorn efter det att man tagit del av tankarna bakom förslaget om förvaltningsbolaget. Så några ord om Volvo-Procordia. Jag tycker att det är fel att överföra en statlig företagsamhet till ett stort svenskt industriföretag, som redan tidigare har en mycket stark ställning. Det innebär att man i ännu större utsträckning koncentrerar resurser till ett företag som har en dominerande roll i svenskt näringsliv. Inte nog med att socialdemokraterna allierar sig med ett stort företag, utan man tycks också driva en gemensam personalpolitik med Volvo.

Fru talman! De tankar Rune Molin och tidigare Lennart Pettersson var inne på var ingalunda nya, i den meningen att de inte skulle ha framförts tidigare. I ett anförande som Rune Molin höll i september förra året vid statens industriverks konferens kom han bl.a. in på detta. Han sade då att vi kan komma att hamna i en situation där avkastningsnivåerna sänks i förhållande till vår omvärld. Då blir bilden en annan när det gäller troheten till Sverige från svenska företag. Kapitalet, sade han, känner knappast några sentimentala skäl att investera i Sverige. Han sade vidare att nyinvesteringar läggs utomlands och vårt inhemska näringsliv blir ålderdomligt och tappar ytterligare i konkurrenskraft. Han fortsatte: För mig är det därför viktigt att kunna skapa ett system som motverkar kapitalets lättflyktighet. Vi måste söka bygga upp ett nät av nationellt verkande kapitalägare och placerare. Vi har redan i dag till viss del ett sådant kapital. Vi har AP-fonderna och löntagarfonderna, men det räcker inte, sade Rune Molin. Och för säkerhets skull, som gammal fackföreningsman, lade han till: Jag vill i detta sammanhang understryka att det inte i första hand handlar om att ge löntagarna ett ökat inflytande. Det är väl precis vad det inte handlar om. Det handlar ju just om att bygga upp ett statligt kapital, ett statligt ägande och en statlig kontroll över svenskt näringsliv. Om det är någonting som i dag skrämmer företag så att de som ser möjligheter, överväger att lägga mer än de annars skulle göra av sina investeringar utomlands, är det just den här typen av tankegångar. Genom den politik som Rune Molin går ut med, medverkar han aktivt till att driva svenska företag och svenska företagsinvesteringar ut ur landet. Vad är då alternativet? Jo, alternativet är självfallet att man utgår från en tilltro till det svenska näringslivet, att man försöker skapa sådana förhållanden i vårt land att det känns naturligt och riktigt för människor att vilja satsa, att vilja tro på en framtid i vårt land.

Det är vårt alternativ. Jag är övertygad om att vi på så sätt skapar ett bättre samhälle än det socialistiska samhälle som Rune Molin så aktivt har gått inför att etablera.

Fru talman! Min reaktion på industriministerns anförande är precis den motsatta mot Hadar Cars.

Jag tycker att det är utomordentligt bra. Jag vill då tillägga att skapandet av ett troget, demokratiskt styrt kapital inte får ersätta åtgärder som reglerar det privata kapitalets utflyttning ur Sverige eller internationellt övertagande av svenska företag. Avigsidorna av det har vi sett alltför mycket av, och jag tycker att det är väl motiverat att införa regleringar och begränsningar både av svenska företags rätt att flytta pengar Över gränserna och när det gäller internationella eller utländska företags övertagande av svenska företag. Det finns ju inga sådana konkreta förslag i den näringspolitiska propositionen, och det är någonting som jag efterlyser. Jag vill också fråga: Finns det någonting mer i tankarna om det nationella kapitalet, att aktivera det samhälleliga ägandet, än förvaltningsbolaget? Det vore olyckligt om regeringen skulle stanna vid detta och talet om ett nationellt aktivt samhällskapital bara skulle avse omstrukturering och effektivisering av det statliga ägande som vi redan har. Slutligen vill jag instämma i den fråga som Per-Ola Eriksson har ställt vid ett par tillfällen. Det skulle vara bra med ett klargörande från industriministern om hur han ser på det statliga engagemanget i basindustrierna, hur han ser på frågan om produktiva investeringar kontra investeringar i tjänstesektorn och fastighetsplaceringar för att ge avkastning på kapitalet. För min del menar jag att det fortfarande bör satsas på basindustrierna. Produktiva investeringar bör prioriteras framför investeringar i den typ av objekt som Per Ola Eriksson tog upp.

Fru talman! Det staplas frågor på varandra, och jag har begränsad tid för min replik. Jag vill då sammanfatta min inställning till de olika företagsformernas funktion i vårt samhälle. Till Per Westerberg vill jag säga att jag tycker att vi skall diskutera hur vi vill utveckla verksamheten här i Sverige. Problemen är stora i Östeuropa, och vi skall vara med och försöka påverka utvecklingen som går åt demokratiskt håll, men just nu skall vi diskutera hur vi skall ha det i Sverige i fortsättningen, och jag tänker koncentrera mig till det. Vi vill ha en blandekonomi med privata företag, som ju dominerar i Sverige på ett sätt som är unikt, tror jag man kan säga, i västvärlden. Det kommer de att göra framöver också. Vi vill ha kooperativa företag, för att den företagsformen skall kunna visa sin styrka och för att tillfredsställa dem som vill engagera sig i den. Vi vill också ha statligt dominerade företag som kan visa sin styrka. Vi vill ha en gemensam sektor, där framför allt kommuner och landsting skall driva verksamheter som vi vill ha organiserade i de demokratiska formerna på det sättet. Men då vill vi ha samma spelregler för de olika företagsformerna. Vi vill ha spelregler som möjliggör för dem att skaffa det kapital som de behöver för att utveckas och bli slagkraftiga. Jag tycker att varje företagsform skall få visa sin styrka. Sedan får framgången på marknaden avgöra vilka företagsformer som är slagkraftiga, och det är väl dessa som skall växa och utvecklas. Visar det sig att den statliga företagsformen är slagkraftig, är det en tillgång för Sverige, därför att det betyder att vi kan hävda vår tillväxt på ett bättre sätt. Vi vill ha effektiva statligt dominerade företag som kan medverka till en utveckling av näringslivet och till att förstärka tillväxten. De skall drivas affärsmässigt, och de skall drivas på de villkor — där kan jag vända mig till miljöpartiets representant — som den svenska riksdagen ställer upp, såväl när det gäller miljöfrågor som säkerhetsfrågor och andra frågor. De skall verka på marknaden inom de regler som vi tillsammans kommer överens om skall gälla för all företagsamhet. Nu verkar det som om de borgerliga är rädda för konkurrens mellan olika företagsformer. Den statliga företagsformen skall inte få finnas, anser de. Statliga företag skall säljas ut och privatiseras! Varför är man så rädd för att låta det statliga företagandet få arbeta på samma villkor som de privata företagen gör? Varför skall inte statliga företag få möjligheter att visa sin styrka? Det är alltså ideologiska blockeringar som gör att de borgerliga inte kan acceptera den typen av företag. Men jag tycker att det är att hämma utvecklingen av vårt näringsliv, om vi inte låter de olika företagsformerna få chansen att visa sin styrka. Jag tycker att man kan säga att de statliga företagen under 70-talet har visat sin styrka. Så skulle jag vilja vända mig till Per-Ola Eriksson som har tagit upp frågan om de stora företagen och de fusioner som varit aktuella, bl.a. den mellan Procordia och Volvo. Vi kommer ju att leva i en mer internationaliserad värld, inte minst sedan EGs inre marknad kommit att etableras. Det kommer att innebära att konkurrensen skärps. Företag inom olika branscher kommer att gå samman för att bli slagkraftigare och kunna utnyttja marknaden effektivare. Med starka varumärken, med reklam-TV osv. krävs det en betydande volym för att kunna bli konkurrenskraftig på den stora marknad som kommer att skapas. Då måste vi naturligtvis se till att vi också i våra företag får de strukturförändringar som är nödvändiga för att få slagkraft på den framtida marknaden. Ett sådant exempel tycker jag Volvo-Procordia utgör. Man har en livsmedelssektor i Procordia och man har en livsmedelssektor i Provendor som uppenbarligen är för liten för att ha den slagkraft i det framtida Europa som behövs på livsmedelsindustrins område. Om våra företag skall bli slagkraftiga och medverka till den tillväxt som vi behöver, då måste vi skapa de enheter som gör dem slagkraftiga. Samma sak gäller på läkemedelsområdet. Kabi och Pharmacia är två utomordentligt dugliga företag. Men i en situation då allt större resurser krävs för forskning och utveckling kommer även strukturförändringar att krävas för att dessa företag skall kunna leva vidare som slagkraftiga företag. Därför var den fusionen ganska naturlig. På samma sätt är det inom bilindustrin. Det är klart att Saabs möjligheter att konkurrera med andra stora bilföretag var begränsade, vilket resultatet också så småningom visade. Förutsättningen för att vi skall kunna behålla sysselsättningen inom bilindustrin är naturligtvis att vi vidtar strukturförändringar som leder till att Saab och företagets anläggningar kan bära de kostnader som utvecklandet av nya bilmodeller m.m. för med sig. På precis samma sätt är det ju med Volvo. Det skulle vara oförsvarligt om samhället inte, på de områden där vi kan delta, också deltoge i utvecklingen av det svenska näringslivet. Både statliga och privata företag sitter i detta avseende i samma situation. Men detta hindrar ju oss inte från att satsa på småföretagen. I den proposition som regeringen i mars månad förelade riksdagen föreslås en ökad satsning på småföretagen för att stärka deras situation på den framtida marknaden. Under de närmaste tre åren satsar vi 645 milj.kr. i ett småföretagsprogram. Detta är en kraftig ökning. Vi föreslår också tillskott av riskkapital för att på det sättet lösa ett av de svåraste problem som de växande små och medelstora företagen har när det gäller att skaffa eget kapital för att kunna utvecklas och bli mer slagkraftiga. Vår strävan är alltså inte att välja ut någon enskild företagsgrupp, utan att satsa på de delar av svenskt näringsliv som har möjligheter att utvecklas och bära upp vår levnadsstandard också i framtiden. Här har efterlysts riktlinjer för de statliga företagen. Nu är det inte så att vi, varken här i riksdagen eller i regeringen, skall sitta och bestämma vad de enskilda företagen skall göra. De har naturligtvis att utifrån de förutsättningar som föreligger på marknaden försöka skaffa sig en affärsidé att arbeta utifrån och försöka utveckla företaget så mycket som möjligt. Dessa affärsideér kommer naturligtvis att diskuteras i styrelsen för det förvaltningsföretag som kommer att bildas. Dessa diskussioner kan naturligtvis leda fram till strukturförändringar och till förändringar i sammansättningen av företagssektorn. Det är självklart — det är ju därför som vi har bildat detta förvaltningsbolag. Då kan vi få större möjligheter till den rörlighet som framtiden kommer att kräva inom företagssektorn. Hadar Cars berörde ett anförande som jag höll vid industriverkets konferens i höstas. Jag påpekade då de problem som vi kan förutse på den alltmer internationaliserade marknad som vi går in på. Genom avvecklandet av valutaregleringar och andra regleringar kommer företagens konkurrenskraft att avgöra var kapitalet kommer att investeras. Om vi har dålig konkurrenskraft i Sverige, så kommer investeringarna att söka sig till andra länder vars industris konkurrenskraft är större. Därför är vår handlingslinje i första hand naturligtvis att bedriva en näringspolitik och skapa ett sådant klimat för näringslivet i det här landet att vi kan klara oss i konkurrensen med andra länder. Detta har vi under senare år haft uppenbara problem att klara — inte minst på grund av kostnadsutvecklingen. Vi har också kunnat konstatera hur utlandsinvesteringar ökat dramatiskt. Det problem som uppstår då utlandsinvesteringarna ökar dramatiskt har varit att Sverige inte har fått avkastningen på det kapital som investerats. Jag har därför sagt att vi bör använda det kapital som vi gemensamt skrapat ihop till ökade satsningar i det produktiva näringslivet för att också i utlandsinvesteringarna få avkastning på det satsade kapitalet. Då jag i dessa sammanhang har talat om det som jag vill kalla för kollektivt kapital avser jag inte specifikt löntagarfondskapital eller förvaltningsbolaget. Jag har avsett allt kapital av kollektiv karaktär. Jag har nämnt pensionsfonderna, SPP och SAF-LOSs pensionsfonder. Det finns även försäkringsbo lags pensionsfonder. De pengarna är så att säga nationellt förankrade, och avkastningen på det kapital i dessa fonder som satsas i utlandet kommer Sverige till godo. Det är naturligtvis på samma sätt med de statliga fonderna. Men om det privata kapitalet flyttar utomlands, då kommer avkastningen inte hem. Detta leder till problem, och de problemen har jag påpekat.

Fru talman! När Rune Molin utsågs till industriminister var det många som trodde att detta val huvudsakligen var motiverat av en önskan hos statsministern att lösa energifrågorna. Hur det kommer att bli med den saken vet vi inte — ovissheten på det området är kanske större nu än någonsin tidigare. Genom att referera till vad Rune Molin sade i sin egenskap av vice ordförande i Landsorganisationen har jag också velat göra klart att hans grundläggande socialistiska inställning, väl dokumenterad, också kan ha spelat stor roll vid valet av industriminister. Såvitt jag förstår är detta förhållande mycket bekymmersamt. Då går nämligen Sverige, i varje fall med den nuvarande regeringen, på kontrakurs mot utvecklingen i hela Europa. Det som har sagts från socialdemokratiskt håll i debatten här i dag styrker mig i uppfattningen att det är just åt det hållet som regeringen i dag styr kosan. Det finns stora brister i det svenska samhället i dag, Rune Molin. Vi har en sjukvård som inte fungerar så som människor förväntar sig att att den skall fungera med hänsyn till de stora skatter de betalar. Vi har brister på skolans område: nedgångna skolor och brist på läromedel. Vi har betydande brister i äldreservicen. Det saknas daghem, och av de handikappade får man höra skrämmande skildringar av hur litet hjälp i sin svåra situation de får av stat och kommun.

Vi vill ha, vi vill ha, sade Rune Molin som den översåte han är och som den storpamp han också i grunden är. Men vi i folkpartiet tycker att det viktiga är att det är i konkurrensen om marknaden som det avgörs vem som skall producera vad. Det skall vara en fri marknad där människorna själva är delägare i de företag där de är verksamma. Det ger också på lång sikt det starka samhälle som är målet för en liberal politik.

Fru talman! Rune Molin anförde att ett av motiven för Volvo—Procordiaaffären var att skapa en slagkraftig livsmedelssektor för att vi skall kunna hävda oss på Europamarknaden. Jag kan delvis förstå dessa argument. Men samtidigt vill jag säga att det är viktigt att vi även ger samma slagkraft och styrka åt den kooperativa livsmedelssektorn i Sverige. Jag hoppas att Rune Molin och regeringen inte medverkar till att förverkliga konkurrensutredningens förslag. Det skulle bli en hämsko på den koo perativa företagssektorn och de kooperativa företagen. Jag tror att det är viktigt att vi som balans mot statlig och privat maktkoncentration främjar just de kooperativa företagen och ger dem möjligheter att bättre hävda sig i konkurrensen. 80-talet och den tredje vägens ekonomiska politik har på ett drastiskt sätt bidragit till att öka den privata maktkoncentrationen. Nu försöker man från regeringens sida balansera detta med statlig maktkoncentration. Det tredje steget är institutionell maktkoncentration med AP-fonder och löntagarfonder. Det fjärde steget blir att gifta samman alla delarna, och det blir en gigantisk maktoch ägarkoncentration i samhället. Vi i centern tycker därför att det är fel när ett förvaltningsbolag har tillskapats och dessutom släpper in löntagarfonder och försäkringsinstitutioner. Detta blir en sammanblandning av olika roller, och det kommer att förstärka maktoch ägarkoncentrationen i svenskt näringsliv. Ägandet bör i stället spridas. Det kan handla om utförsäljning av statliga företag, och det kan handla om åtgärder för att begränsa fusionsraseriet i svenskt näringsliv genom en fusionskontroll. Det går att stimulera det enskilda sparandet, dvs. personligt sparande framför det institutionella och kollektiva sparandet. Det är viktigt att säga att vi inte behöver fler företrädare för koncentrationspolitik. Det är inte fler koncentrationens fångar vi behöver, utan vi behöver mer av decentraliseringens tjänare för att främja ett spritt ägande och ett bättre inflytande i svenskt näringsliv.

Fru talman! Industriministern vill uppenbarligen inte göra jämförelser med Östeuropa. Jag noterar att hans statsminister har utnyttjat Östeuropa för att visa att materiellt välstånd kan skapas på annat sätt än med hjälp av kapitalism. Jag tycker att motsatsen nu eftertryckligt har bevisats. Det är tron på att allt sköts inom Sverige, som industriministen ger intryck av, som är så oroande, dvs. att man inte skall kunna konkurrera på fullt samma villkor. Titta på vilka förutsättningar och vilka handlingslinjer som gäller utomlands. Man måste skapa den typen av nationellt kollektivt företagande som gör att företagen inte kan försvinna ur Sverige. De måste tydligen ha speciella regler för att stanna inom Sverige. Att företagarklimatet skall vara så dåligt att det går utför och man därmed måste tvinga företag att stanna kvar! Jag är av den grundläggande motsatta uppfattningen att man i stället skall göra det bra för samtliga företag. Då behåller vi företagandet och höjer välståndet i landet. Det industriministern i praktiken ger uttryck för är att det nationella kapitalet, bl.a. förvaltningsbolaget, behövs för att inga andra anser det värt eller möjligt att göra tillräckliga investeringar i landet. Därmed blir det indirekt en form av statligt subventionerat kollektivt ägande som är nödvändigt för att kunna klara välfärden. Det är den utförsbacken vi hamnade ii slutet av 60-talet och början av 70-talet med den aktiva näringspolitiken. Det är samma tankegångar som går igen. Industriministern är nu också inne på att samhällsintressen får plats i styrelsen för förvaltningsbolaget, dvs. mer eller mindre stark politisk styrning. Det är precis som i början av 70-talet med hela det statliga företagandet på låg lönsamhetsnivå, med statliga subventioner och mycket elände för hela den svenska nationen. Det är endast genom att arbeta på exakt likadana villkor, med exakt likadana slag av ledningsfunktioner och styrfunktioner som privata företag har, som statliga företag någorlunda har kunnat hävda sig. Det är därför som vi har ställt frågan varför företagen skall vara statliga när de skall arbeta på samma villkor som de privata. Då är det naturligt att privatisera företagen för att minska statsskulden, öka ägandespridningen och därmed dra ned på den ägandeoch maktkoncentration som vi tycker är besvärande. Socialdemokraterna instämmer i detta men gör raka motsatsen genom att förstärka koncentrationen i stället.

Fru talman! Det är litet beklagligt när Rune Molin betonar likheten mellan privatkapital och samhälleligt kapital. Det finns betydande skillnader mellan det samhälleliga kapitalet och det privata kapitalet i det avseendet att vi har en någorlunda demokratisk kontroll över det samhälleliga kapitalet. Det innebär att vi kan använda kapitalet på ett sätt som vi vill och som vi medvetet beslutar om. Det blir litet defensivt när Rune Molin säger att det statliga kapitalet och de statliga företagen givetvis skall följa de regler som riksdagen ställer upp för företagens verksamhet. Det är på ett sätt självklart, men det är en begränsning i betydelsen att reglerna skall följas och inte mer. Det intressanta med samhällsinflytande över kapitalet är att vi just kan bestämma på vilket sätt det skall användas. Frågan är alltså om Rune Molin avser att statligt och annat samhällsägande skall vara föregångare på områden, driva på utvecklingen. Jag tänker på den typ av områden som miljöpartiet tog upp och efterlyste i sin begäran om policydokument och policyförklaring för det statliga företagandet och som även jag tog upp i mitt inledningsanförande. Det är områden som ledningsformer, företagsdemokrati, lokalt och regionalt inflytande över produktionen samt arbetsmiljö och yttre miljö. Det gäller också inriktningen av produktionen, dvs. inriktningen på resursbevarande skonsamhet mot miljön osv. Att bara följa reglerna på dessa områden är att onödigt begränsa det statliga företagandets fördelar och finessen med att det är demokratiskt styrt. Kapitalet kan användas som en spjutspets för att driva på förändringar. Just företräde på dessa områden kan vara konkurrensfördelar dels när det gäller produkter, dels när det gäller att rekrytera personal och hålla kvar personal i verksamheten.

Fru talman! Hadar Cars tyckte att det var konkurrensen på marknaden som skulle avgöra vilka företag som skulle finnas. Jag håller med om det. Men det är inte riktigt så han pläderar i verkligheten. Han vill med hjälp av utförsäljning av de statliga företagen privatisera, dvs. ta bort en av företagsformerna. Låt konkurrensen visa vilka företagsformer som är de slagkraftigaste. Det ställer jag upp på. Visar det sig att de statligt dominerade företagen inte har den slagkraft som krävs i konkurrens med andra företag, kommer de att för svinna av sig själva. Den här riksdagen kommer inte att pumpa in nya pengar i de företagen. Deras överlevnad beror på hur duktiga de som arbetar i de företagen är att driva företagen. Men om de är duktigare än andra tycker jag att de har en plats i det svenska näringslivet. Jag tror att de har det. Jag tycker att de har bevisat det. Det är väl därför som borgerligheten är så förskräckligt rädd för den här företagsformen. Per Westerberg tror inte att jag vill diskutera Östeuropa. Jag skall gärna diskutera Östeuropa, och jag har mycket kritiskt att säga om den ekonomiska organisation som man har i Östeuropa. I dag diskuterar vi emellertid hur vi skall ha det med de statliga företagen, hur ägandet skall organiseras för att bli så effektivt som möjligt eller, som Per Westerberg vill, om vi skall avskaffa det. Det gäller alltså om vi skall göra det ena eller det andra. Nu diskuterar vi situationen i Sverige, där vi aldrig har haft någon kommandoekonomi utan där vi i alla tider har haft ett marknadsekonomiskt system och där statliga, kooperativa och privata företag har verkat. Det har då skett med de restriktioner som den svenska riksdagen har ställt upp. Ofta har statliga företag fått arbeta med flera restriktioner än andra företag. Det är det som vi tycker att vi skall ändra på. Sedan tog Per Westerberg upp internationaliseringen och menade att jag ser det hela från nationella utgångspunkter. Vi måste här i riksdagen försöka att bevaka det svenska näringslivets utveckling och situation med tanke på det svenska folkets levnadsstandard i den allt snabbare internationaliseringen. Då är det naturligt att vi ser på hur vi skall kunna få en god avkastning på det gemensamma kapital som vi har satsat, oavsett om det skett i den ena eller andra formen: genom att bygga upp privata företag med stora tillgångar eller i samhällsregi. Vi måste diskutera hur vi skall kunna få en utveckling som möjliggör att vi kan förbättra vår standard och att inte vårt kapital försvinner till andra länder och skapar sysselsättning där, samtidigt som också avkastningen hamnar utomlands. Svenska löntagare vill ju ha sysselsättning och tryggad levnadsstandard här i Sverige. Det är en diskussion om detta som jag har velat föra. Den tycker jag är viktig. Sedan är det klart att svenska företag måste investera i utlandet. Det har inte ett enda ögonblick ifrågasatts. Jag tycker att vi bör försöka få hit utländska företag för att blanda nya företagsformer med de svenska. Jag skulle gärna vilja hälsa japanska företag och den företagskultur som Japan har välkommen till Sverige för att därigenom stimulera utvecklingen här hemma. Men vi måste ha en aktivitet som gör att våra företag också investerar utomlands och kan tillgodogöra sig den marknad som finns där. Det handlar om hur vi skall kunna få glädje av den avkastning som kapitalet ger både i form av sysselsättning här hemma och också i form av högre standard. Samhällsintressena i styrelsen: Ja, jag har inte så svårt att acceptera utskottsmajoritetens skrivning. Det är klart att ägarnas intressen skall komma till uttryck i förvaltningsbolaget. Det är inte ett rörelsedrivande bolag utan ett bolag som skall förvalta aktierna och tillvarata ägarnas intressen. Ägarna till förvaltningsbolaget är faktiskt hela det svenska folket. Det skall finnas olika kompetens. Det skall finnas kompetens med bakgrund i företagsverksamhet och samhällserfarenhet. För övrigt inriktar sig även privata företag i dag alltmer på att ha en kompetens som inte bara har direkt med företaget att göra utan med samhället i övrigt, i form av erfarenhet. Jag tror att Kjell Olof Feldts engagemang i Volvo har bl.a. den bakgrunden. Per-Ola Eriksson tog upp den kooperativa sektorn. Jag kan hålla med om att även denna måste ha förutsättningar att utvecklas. Den skall inte ha sämre förutsättningar än andra. I den mån som den har det skall vi rätta till förhållandet. Denna sektor behöver i den här internationaliseringen få den slagkraft som i framtiden blir nödvändig. Jag är öppen för alla diskussioner om hur vi skall kunna genomföra reformer som kan skapa bättre förutsättningar och åstadkomma förutsättningar som i varje fall liknar dem som gäller för annan verksamhet. Sedan sade Per-Ola Eriksson att vi bör sprida ägandet genom att sälja ut de statliga företagen, vilket också skulle få till följd en minskning av maktkoncentrationen. I början kan man förstås komma fram till den ståndpunkten, men hur ser verkligheten ut, vad har hänt under 80-talet? Antalet aktieägare har aldrig ökat så mycket som under 80-talet — genom allemansfonder och genom olika aktiesparaktiviteter. Samtidigt har maktkoncentrationen ökat och varför? Jo, ju mer man sprider ut ägandet på många, desto större makt får de som har de stora aktieposterna. Det är ju sanningen. Att komma till rätta med det problemet är ingen enkel uppgift. Jag har ingen lösning, men jag tycker att det är en viktig sak att diskutera. Vi vill ju inte ha ett samhälle där avgörande beslut, kanske för hela landsdelar och i varje fall för hela orter, avgörs av ett litet fåtal. Vi vill vid besluten ha ett inflytande från en bredare gruppering. Det tycker jag är värt att diskutera. Jag tar fasta på att Per-Ola Eriksson och centern är intresserade för detta. Rolf L Nilson tog upp frågan om speciella krav på de statliga företagen. Man skulle kunna kräva att de bedriver regionalpolitik, miljöpolitik osv. Jag tror inte på den modellen, utan jag tror att om de statliga företagen skall kunna tävla med andra associationsformer måste de ha precis samma villkor som de nu har. Lägger man på dem krav i det ena eller det andra avseendet, kommer de att uppvisa ett sämre resultat och då kommer den företagsformen att kritiseras och försvinna. Därför tror jag inte på den modellen. Däremot tror jag att vi kan lägga ut uppdrag på de olika företagsformerna. De statliga företagen kan få uppdrag av regionalpolitisk karaktär, men då måste vi se till att vi skickar med de pengar som behövs för att man skall kunna klara av det hela. Annars arbetar företagen inte på lika villkor. Och arbete på lika villkor är, tror jag, oerhört viktigt för att vi skall kunna få en likartad utveckling inom de olika sektorerna. Det är klart att vi gärna ser — och det skall vi naturligtvis försöka påverka genom ledningstillsättning i företagen — att man driver företagen i enlighet med de mål som riksdagen har satt beträffande t.ex. medbestämmande och inflytande. Här tror jag inte att vi kan arbeta med regler från vare sig riksdag eller regering, utan jag tror att det är viktigt att se till att vi får de ledningar och styrelser som har de riktiga intentionerna och som är beredda att förverkliga dem ute i det praktiska livet. Det tror jag är den modell som vi har att arbeta efter.

Fru talman! Vi socialdemokrater från Norrbotten har i detta betänkande två motioner om statliga företag. I motionerna har vi krävt att det nya statliga förvaltningsbolaget inte får motverka en vidareutveckling av de befintliga företagen, och vi har också framhållit behovet av fortsatta investeringar i basindustrierna. Här har vi efterlyst ett aktivare ägarengagemang från statens sida. I utskottsbetänkandet kan vi notera en lugnande skrivning. Det står bl.a. att bildandet av förvaltningsbolaget inte förändrar statens ansvar för utvecklingen i basindustrierna och att utskottet utgår från att riksdagen även i fortsättningen får god insyn i de aktuella företagens verksamhet. Det här låter naturligtvis bra. Vad sedan beträffar ägarrollen skriver utskottet att staten även fortsättningsvis bör spela en aktiv roll som ägare av industriföretag. I det avseendet har vi under de senaste åren framhållit vikten av att staten blir betydligt aktivare i sin ägarroll. De tunga basindustrierna är ju oftast belägna i de delar av landet där sysselsättningsproblemen är störst, och de har ett mycket stort ansvar för de regioner de verkar i. Därför måste också statens engagemang i större utsträckning ägnas åt att se till att den ensidiga produktion som oftas bedrivs i basindustrierna breddas och att råvaruproduktionen förädlas på ett betydligt bättre sätt än vad som är fallet i dag. Naturligtvis kan inte ägaren i detalj styra och utveckla företagens produktion. Men det gäller att knyta till sig duktiga personer på ledningsnivå som inte bara klarar att rationalisera befintliga verksamheter utan också har förmågan att bygga upp nya verksamheter och utveckla nya produkter och sätta dem i produktion. När det gäller det sistnämnda området kan man inte precis skryta med att det har skett någon snabb utveckling i de statliga basindustrierna. Här behövs krafttag från ägarens sida för att vi skall få en bättre utveckling. Men tack vare att de statliga basindustrierna bildar stommen i Norrbottens industristruktur har vi nu en fungerande arbetsmarknad också i vårt nordligaste län. Där de privata storföretagen endast marginellt bidragit till sysselsättningen har alltså staten tagit huvudansvaret. Det är mot den bakgrunden tragiskt att i den här debatten höra centerpartisten och norrbottningen Per-Ola Eriksson med:en åsnas envishet predika för en utförsäljning av de statliga företagen. Att sälja ut grundtryggheten för många industriarbetare i Norrbotten genom en plan för utförsäljning av de statliga företagen, som de borgerliga vill, skulle vara ett sabotage mot sysselsättningen i vårt nordligaste län.

Fru talman! Även om jag har talat om näringspolitik och statliga företag tidigare i dag i ett par omgångar, kan jag gärna ta en debatt med Sten-Ove Sundström om den statliga företagssektorn. Men då begär jag en sak av Sten Ove Sundström: att han bestämmer sig för vilket ben han skall stå på. Han talar om att staten är ägare av företag i områden där sysselsättningsproblemen är störst. Då måste man ställa sig frågan: Varför är de störst? Det är kanske just därför att staten äger företag och att man har misslyckats. Sedan säger Sten-Ove Sundström att basindustrierna i Norrbotten nu har skapat en fungerande arbetsmarknad. Men nu är vi inte hemma i vårt eget län, Sten-Ove Sundström, och det här får inte bli bara en Norrbottensdebatt. Inte är väl arbetsmarknaden så där väl fungerande på alla ställen i vårt land där statliga företag dominerar. Jag ber Sten-Ove Sundström att vara litet mer försiktig med orden då han befinner sig utanför sitt eget län.
Fru talman! Det är ju de facto så, att vi tack vare de statliga företagen i Norrbotten har skapat oss en grundtrygghet i en fungerande arbetsmarknad. Och sysselsättningen i länet har ju aldrig varit så bra som den är för närvarande. Utan tvivel bildar statens företag fortfarande grundstommen i den industristruktur som vi har i länet. Jag tycker att det är förvånande att Per Ola Eriksson håller fast vid det gamla engagemanget, som innebär att man så snart som möjligt, när man får chansen, skall sälja ut den här grundtryggheten som ju trots allt finns genom de statliga företagens verksamhet. Även om vi ibland är kritiska till det sätt på vilket de utvecklas — och tycker att utvecklingen inte går tillräckligt snabbt — så är ju bakgrunden att det privata näringslivet inte har ägnat vårt nordligaste län det intresse som vi så gärna hade sett. Då har vi bl.a. den grundtrygghet som de statliga företagen innebär, och det är viktigt att vi också ser till att de får alla förutsättningar att utvecklas.
Fru talman! Sten-Ove Sundström måtte ha skygglappar för ögonen, när han inte ser vad som händer i de delar av Norrbottens län som har en stor andel statliga företag. Det är inte inom den statliga företagssektorn som vi i dag har förnyelse, det är inte där tillväxten har kommit, det är inte där vi har fått de nya arbetstillfällena. Det nya arbetstillfällena har kommit inom de företag som har bildats på privat basis, varvid också småföretagen har bidragit till att skapa ett mer differentierat näringsliv. Jag tycker att Sten-Ove Sundström m.fl. socialdemokrater bör komma bort från Stålverk 80-fixeringen och de förlegade tankegångarna och inse att framtiden för Norrbottens näringsliv inte hänger på de statliga företagen. Den är beroende av att vi får en positiv företagsutveckling på privat basis, där de små företagen spelar en avgörande roll. Det är den vägen vi kommer att vandra. Det kommer Sten-Ove Sundström också att inse med tiden, även om jag inte har alltför stora förhoppningar när det gäller honom.
Fru talman! Självfallet eftersträvar vi ett differentierat näringsliv, där inte minst småföretagen har en ganska stor betydelse. Men vi har trots allt lång väg att gå dit. Även om det sker en utveckling mot ett mer differentierat näringsliv, så kommer de statliga företagen under ganska lång tid framöver att bilda grundstommen i länets sysselsättning. Det är därför anmärkningsvärt att Per-Ola Eriksson alltså vill sälja ut dessa företag, med den osäkerhet det innebär för utvecklingen. Det ena kan ju inte gärna utesluta det andra. Låt oss i stället kämpa för att utveckla dessa statliga företag jämsides med att vi bygger upp ett differentierat näringsliv.

Fru talman! Det som pågår i Europa är ju att industri och näringsliv omstruktureras i riktning mot att man tar till vara samordningsoch stordriftsfördelar. Det gäller inte minst sådana industrier som vi i dag diskuterar och som alltså ingår i den statliga företagssektorn. Skulle en privatisering av dem genomdrivas, så är det troligt att de skulle ingå i den här typen av samordning och utvecklande av stordriftsfördelar. Ägarna skulle alltså i slutändan efter några når befinna sig i Bryssel, Rom, London, New York eller Tokyo. Då skulle vi i det här parlamentet inte behöva föra någon sådan här diskussion om den statliga företagssektorn. Jag undrar vad det skulle vara för sorts utveckling av demokratin och den nationella självbestämmanderätten. De statliga företagen har, som sagts i debatten, stor betydelse för den norra delen av landet. Verksamheten i dessa företag har stått sig bra i konkurrensen med de privata företagen. Det är för närvarande hyggliga vinster, man gör affärsmässiga bedömningar, och de anställda har ställt upp på de stora omstruktureringar som de här företagen har genomgått. Men det finns också stora investeringsbehov för framtiden. Hur skall de investeringarna utvecklas och förstärkas? Det sker inte enbart genom att man sitter i slutna direktionsrum och ser var kapitalet ger mest tillväxt. Det sker också i en dialog med omvärlden — med de fackliga organisationerna, med regering, parlament, forskare osv. — där man analyserar de totala villkoren för företagen. Det vi säger i parlamentet spelar därvid också en roll. Dessutom fattar ju den här församlingen beslut om ekonomiska villkor, skatter och miljövillkor som fastställer ramarna för de här företagen. För LKABs vidkommande innebär företagets omstrukturering de närmaste 5-10 åren att ungefär 1 000 personer kommer att försvinna från verksamheten. Där behövs alltså investeringar för ökad vidareförädling, ökad prospektering och en prospektering och utveckling av företaget som tar hänsyn till miljön. Såväl LKAB som SSAB förorsakar avsevärda miljöproblem. Utsläppen av svaveldioxid, kvävedioxider och koldioxid är mycket omfattande. Inte minst gäller det miljöproblem orsakade av utsläpp från koksverksdriften. Vi har i en annan motion från vårt parti pekat på möjligheterna att omstrukturera och pröva nya framställningsmetoder som skulle vara mer ekologiskt riktiga. Vi tror att varken privata eller statliga företag på lång sikt kan fortsätta med en produktionsteknik som åstadkommer så pass omfattande miljöstörningar. Man måste således skapa mer slutna system och kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Detta kan också vara ett led i satsningarna på att göra Luleå till ett metallurgiskt centrum, där man tar till vara energi och möjligheterna till produktion av kemikalier. Det behövs alltså stora framtidssatsningar på gruv-, järnoch stålteknik i den här landsändan, och där har staten ett stort ansvar. ASSI samverkar med domänverket om vidareförädling av skogsråvara. Som jag ser det har man i detta sammanhang ett särskilt ansvar för vidareförädling av den sågade träråvaran. Statens industriverk har i flera omgångar pekat på möjligheterna för utveckling av denna del av näringslivet, och man kan konstatera att de privata intressena på detta område inte har lyckats särskilt väl och inte har rosat marknaden. De statliga företagen domänverket och ASSI har här ett stort ansvar. Vidareförädling av den sågade träråvaran har stor betydelse inte minst för inlandet. Denna verksamhet kan ge en energisnål, miljöriktig och sysselsättningsintensiv industri. Det statliga förvaltningsbolaget får nu, som utskottet skriver i betänkandet, ta på sig huvuddelen av det statliga ansvaret för utvecklingen av basindustrierna. Detta ansvar har stor betydelse i denna del av landet, som ju huvudsakligen utgörs av stödområden. Jag noterar med tacksamhet vad utskottet skriver om behovet av en aktiv statlig näringspolitik. Jag vill slutligen yrka bifall till samtliga de reservationer som stöds av vpk.

Fru talman! Det är, som Bengt Hurtig säger, alldeles korrekt att vissa statliga företag som kan bli föremål för privatisering kan komma att ingå i andra företagsgrupper, t.o.m. sådana med utländska ägare, precis som svenska företagsgrupper köper företag utomlands för att kunna bli effektiva, höja välståndet och försvara den välfärd vi har. Den slutsats jag drar av Bengt Hurtigs och vpk:s agerande är att de menar att vi skall behålla ineffektiva strukturer och att det är skattesubventioner som skall se till att dessa kan förbli rent nationella och rent nationalistiska. Det är, Bengt Hurtig, genom att gå den vägen vi hotar välståndet, inte genom att välja den andra.
Fru talman! När det gäller Norrland kan vi konstatera att de statliga företagen har lyckats relativt väl med att garantera välståndet. Vi ställer stora krav på dessa företag, och vi är inte nöjda med dem. Men de behövs som ett komplement till den privata och internationella verksamheten som eventuellt också kommer att bedrivas i denna landsända.

Fru talman! Rune Molin talade tydligt och envist om storskalighet, och Bengt Hurtig understryker stordriftens fördelar. Detta är ett samhälle som vi miljöpartister inte vill ha. Rune Molin talade också om ökad tillväxt. Ökad tillväxt är ett ensidigt begrepp. Jag skall ge ett exempel: Lars Norberg, som jag är ersättare för, har brutit benet. Det räknas som ökad tillväxt. Den ensidiga tilltron till ökad tillväxt har länge varit det största hotet mot miljön. Att öka tillväxten och skydda miljön är i många fall oförenligt. FFVs bolagisering innebär att vapenindustrin skall fungera efter marknadsekonomins principer. Ser socialdemokraterna och de andra partierna inte konflikten mellan den marknadsmässiga, kapitalistiska målsättningen och det mänskliga ansvar man egentligen borde ta när det gäller vapenproduktion? Har vi inte sett nog av vapensmuggling? Miljöpartiet har en rak hållning i denna fråga. Vi ser helst att man lägger om tillverkningen till civil produktion. Som miljöpartist vägrar jag gå med Bioteknikssminm; på att någon försöker tjäna pengar på vapenproduktion och krig. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till mina reservationer.

Fru talman! Biotekniken handlar i högsta grad om respekten för livet. I bioteknikens olika skepnader kan man med hjälp av livets byggstenar bygga nya livsformer. Bioteknikens möjligheter fascinerar mig och säkert de flesta som har funderat över dess möjligheter och risker. Man kan med hjälp av biotekniken skapa för människan livsnödvändiga läkemedel, man kan utföra avancerade transplantationer med hjälp av genterapi och man kan snabbt ställa en diagnos. Detta är några av de stora möjligheter som biotekniken ger. Nya produkter och nya produktionssätt som kan förbättra livsmedelssituationen i världen kan tas fram. Med bioteknikens hjälp kan djuren producera mer och skördarna i jordbruket bli större. Biotekniken kan bli ett värdefullt instrument i miljöarbetet när det gäller att ta hand om avlopp och avfall. Att kunna utvinna mineral med hjälp av mikroorganismer och att utveckla biodatorer är några av de förhoppningar som finns i fråga om biotekniken inför framtiden. Allt detta är hoppingivande och fantastiskt. Detta ger möjligheter inför framtiden som naturligtvis skall utvecklas och utnyttjas. Samtidigt kan bioteknikens möjligheter oroa mig i lika hög grad. Orsaken till detta är kanske inte tekniken i sig, utan mer samhällets och politikernas bristande förmåga att ta till sig och i tid försöka lösa problemen. För mig och för centern är det viktigt att i tid diskutera konsekvenserna av en ny teknik, som exempelvis den nya biotekniken, och även att diskutera problemen kring etik och bioteknik. Det är viktigt att formulera en strategi för hur man skall kunna utnyttja biotekniken på ett riktigt sätt. Den som vill värna om teknikens utveckling kan aldrig bortse från kravet på en öppen värdering av tekniken och dess samhällskonsekvenser. Bara om vi erkänner att tekniken kan användas på gott och ont, bara om vi erkänner dess möjligheter och dess ekologiska och miljömässiga risker, kan vi främja en uthållig teknisk utveckling på detta område. Vi i centern har lagt fram två gedigna partimotioner om bioteknik. Jag skulle nästan vilja kalla dem epokgörande. Vi har dessutom fört fram våra ställningstaganden i andra motioner och i andra sammanhang. Huvuddelen av de förslagen behandlas i det betänkande som vi nu diskuterar. Vi i centerpartiet har försökt analysera bioteknikens konsekvenser, och vi har föreslagit att en samlad lagstiftning måste utarbetas, att en kompetent myndighet skall tillsättas och en parlamentarisk utredning. För att skapa resurser till en genomgripande diskussion vill vi att 3 96 av anslagen till bioteknisk forskning skall gå till hanterandet av de etiska aspekterna. Efter att ha gått en lång väg och gjort många stopp är vi framme vid en riksdagsdebatt om ett betänkande som handlar om bioteknik, det första i riksdagens historia. Den första centermotionen, jämte andra motioner, väcktes redan vid den allmänna motionstiden 1989. Jordbruksutskottet beslöt att sända ut motionerna på en remissomgång över sommaren 1989. Det var en omfattande remissomgång, och jag tror att den var värdefull för dem som fick delta. Den har inspirerat många myndigheter och organisationer till omfattande svar som har medverkat till att rusta dessa organ inför framtiden. Under förra hösten hade vi en debatt i jordbruksutskottet kring dessa frågor. I januari 1990 väcktes nya motioner, bl.a. den andra stora centermotionen om bioteknik, och fler motioner har väckts senare under året. Utskottet hade för avsikt att genomföra en utfrågning av typen offentlig utfrågning, och den genomfördes också, men dock inom lyckta dörrar. Av någon anledning ville majoriteten i utskottet inte ha någon offentlig utfrågning. Jag tror att en offentlig utredning i detta sammanhang hade varit intressant för media och för allmänheten och att den hade kunnat medverka till att sprida den kunskap som är nödvändig att sprida i denna viktiga framtidsfråga. Under våren har utskottet avvaktat och väntat på signaler från regeringen. Vi har gjort det i flera omgångar tills vi så småningom blev något irriterade och beslöt att ändå ta ställning. Då kom beskedet om att regeringen hade bestämt sig för att utforma direktiv och tillsätta en beredning. Därigenom avvärjdes ett mer långtgående tillkännagivande än det som jordbruksutskottet nu föreslår i det föreliggande betänkandet. Vi är naturligtvis ense om många saker, och det tycker jag är glädjande. I betänkandet står: ”Det anförda innebär att utskottet i stor utsträckning instämmer i de allmänna synpunkter på bioteknikens möjligheter och risker som framförts i oppositionspartiernas motioner och som också framförts i ett flertal utredningar och i de nyligen framlagda direktiven till den parlamentariska beredningen ---”. Litet längre ner står: ”Vad utskottet ovan anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Detta innebär naturligtvis att de synpunkter som finns med i texten och som man är överens om finns med i bagaget inför den beredning som skall ske. Det är naturligtvis min och centerpartiets förhoppning att en del av det ambitiösa arbete som vi har lagt ner i våra motioner kommer att återspeglas också i det framtida arbetet. Men detta är bara en del. Resten är jag inte lika glad över. Jordbruksutskottets majoritet har nämligen yrkat avslag på många förslag från centerpartiet. Förslaget om en parlamentarisk utredning får vika och i stället skall en parlamentarisk beredning tillsättas, något som vi vet innebär mindre offentlighet än en offentlig utredning, och parlamentarikerna har där mindre möjlighet att göra sig hörda. Utskottet tar heller inte ställning till om det på sikt behövs en samlad lagstiftning. Utskottet avstyrker vårt förslag om att inrätta en myndighet om har kapacitet och möjlighet att kontrollera det som sker, en bioteknikinspektion. Utskottet avstyrker vårt förslag om att förbjuda utsläpp av gentekniskt modifierade organismer. Man yrkar avslag på vårt förslag om en satsning på ytterligare debatter och information, någonting som jag tror är kolossalt viktigt. Utskottet avstyrker vårt förslag att man skall förbjuda hopknådade mosaikdjur och förbjuda genterapi på djur för livsmedelsproduktion. Av reservationen kan man möjligen uttolka att vi reservanter är emot all genterapi på djur. Så är inte fallet. När det gäller den andra formen av genterapi på djur vill vi ha ett regelsystem, men när det gäller livsmedelsproduktion anser vi att det kan förbjudas. Såsom förtroendevalda i riksdagen har vi ett ansvar att ange de etiska, sociala och miljömässiga ramarna för biotekniken. Vi kan inte undandra oss detta ansvar. Men det gör faktiskt ni som vill avvisa vårt förslag. Ni gör samma misstag som de gjorde som inte i tid ville diskutera miljöproblemen eller kärnkraften med dess avfallsproblem som kommer att finnas i hundratusen år. Vi måste i tid se och inse både möjligheterna och riskerna. Vi skall inte i dag diskutera bioteknikens tillämpning på människan. Men jag måste ändå säga att tystnaden här är förödande. Karin Söder tillsatte år 1981 en utredning om genetisk integritet. Utredningen var klar tre år senare. Efter sex år har fortfarande inget förslag kommit från regeringen, och nu är det också klart att det inte heller i vår kommer något förslag. Detta är egentligen en skandal. Jag brukar inte ofta ta så starka ord i min mun, men detta är viktigt. Det är angeläget att vi rustar oss för de möjligheter och risker som bl.a. kartläggningen av den mänskliga arvsmassan för med sig. Sverige är på många sätt ett laglöst land på bioteknikens område. Regeringens ointresse för dessa frågor manifesteras också här i kammaren i dag genom att det inte finns något statsråd närvarande vid debatten. Socialdemokraterna vill tyvärr helst diskutera biotekniken i slutna rum. De avvisade, som jag tidigare nämnde, den öppna utfrågningen i jordbruksutskottet. De vill tillsätta en beredning i stället för en offentlig utredning. De hemlighåller sin inställning till patent, och regeringen lägger inte fram någon proposition om genteknikens utnyttjande på människan. Jag vill ställa en fråga till Margareta Winberg som är socialdemokraternas företrädare i den här debatten. Vad är er inställning till att med bioteknikens hjälp förändra djur, växter och mikroorganismer och att släppa ut dem i naturen? Vem skall göra riskvärderingen, och hur skall den genomföras? Vem skall ta ansvaret? Centern anser att det redan nu behövs tydliga gränser för vad man får göra och vad man inte får göra. Även i väntan på en heltäckande lagstiftning måste vi politiker vara beredda att agera. Människan klarar inte av, i varje fall inte än, att göra en riskvärdering av ett frisläppande av genetiskt förändrade organismer i naturen. Därför måste vi förbjuda dem nu. Vi måste ha klara regler för gentekniska förändringar av djur. Centern avvisar, som jag tidigare sagt, genterapi på djur för livsmedelsproduktion. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till centerreservationerna och i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande angående bioteknik behandlas ett antal partioch kommittémotioner om forskning och tillämpning inom bioteknik —genteknik-området. Utskottet har mycket utförligt redovisat sin syn på bioteknikens möjligheter, men också risker, och har även pekat på behovet av ökad samhällskontroll på det här området. Vi har särskilt framhållit de etiska problem och de ekologiska risker som är förenade med den nya tekniken. Vi kan konstatera att utskottet i långa stycken är enigt om vad som framhålls i betänkandet och vill att riksdagen som sin mening skall ge regeringen detta till känna. Det finns dock ett antal yrkanden med mera preciserade förslag om utredning, lagstiftning, förbud mot genteknisk forskning och även mot dess tillämpning. Dessa yrkanden har avstyrkts av utskottet med hänvisning till en parlamentarisk beredning, som regeringen nyligen har tillsatt med uppgift att bereda frågor om användning av genteknik. Utskottet har också gjort uttalanden om olika frågor som går i samma riktning som många motionsyrkanden. Självfallet bör och kommer dessa att uppmärksammas i det fortsatta beredningsarbetet. Biotekniken har under senare år tillmätts en allt större betydelse inom olika samhällssektorer. De största möjligheterna till tillämpning av den nya tekniken förväntas inom växtoch djurförädling, med stora konsekvenser för foderproduktion, livsmedelsproduktion och annan fytokemisk produktion. Växter och djur kan utnyttjas för framställning av humanmedicinska och veterinärmedicinska produkter. Tillämpningar av speciellt intresse för miljövården är biotekniskt utvecklade bekämpningsmedel, bioteknisk saneringsoch reningsteknik samt råvaruutvinning. Det är alltså fråga om stora områden. En del av biotekniken som har debatterats livligt under senare år är gentekniken, och debatten har främst speglat en oro för vad gentekniken kan användas till när det gäller djur och växter samt vilka konsekvenserna av den användningen av tekniken kan bli både för miljön och för produktionen. De etiska problemställningarna liksom de ekologiska riskerna av olika tillämpningar har kommit alltmer i fokus. Den användning som går ut på att t.ex. husdjuren skall öka sin produktion eller växa fortare har naturligtvis ifrågasatts från bl.a. etiska utgångspunkter. Också inom växtförädlingen pågår ett arbete för att ta fram nya sorter som är resistenta mot vissa sjukdomar eller skadegörare eller t.o.m. vissa bekämpningsmedel. Det är viktigt att vi får fram sorter som är resistenta mot sjukdomar och skadegörare. Det är helt nödvändigt i en värld där befolkningen ständigt ökar. Men det finns en risk för andra negativa konsekvenser med ökad användning av bekämpningsmedel som tas fram och får speciella egenskaper, något som också har påtalats. På många håll har man också velat fästa uppmärksamheten på att gentekniken kan leda till genetisk utarmning av djuroch växtarter. De potentiella ekologiska riskerna i samband med planerad spridning av gentekniskt modifierade organismer i naturen har varit föremål för en omfattande debatt både i Sverige och internationellt. Den biotekniska forskningen under de senaste decennierna har genomgått en utveckling som resulterat i en helt annan förståelse av livsprocesserna än vad som tidigare var möjligt. Gentekniken har givit forskningen en ny dimension. Det har bl.a. blivit möjligt att studera celler och biologiska processer med en helt annan precision än tidigare. Med genteknik kan växter och djur ges egenskaper som med traditionell förädling inte kan uppnås. Stora förväntningar knyts till gentekniken när det gäller att diagnostisera sjukdomar och finna botemedel mot sådana. Vi moderater är övertygade om att utvecklingen måste gå vidare, och vi menar att biotekniken kan bidra till att den kan ta snabbare steg framåt inom de medicinska och veterinärmedicinska områdena. På samma sätt blir en ny och positiv utveckling möjlig inom växtförädlingen. Biotekniska processer har stor betydelse och en stor utvecklingspotential också inom den farmaceutiska industrin och inom livsmedelsindustrin liksom på miljöområdet. På det rättsmedicinska området är gentekniken ett värdefullt hjälpmedel i analysarbetet. Med bioteknikens hjälp kan olika fytokemiska produkter utvecklas inom de areella näringarna, något som kan komma att uppmärksammas alltmer också från näringspolitiska, energipolitiska och jordbrukspolitiska utgångspunkter. Vi har förståelse för den oro som föreligger beträffande framför allt de ekologiska riskerna och de etiska problem som är förenade med denna nya teknik. Möjligheterna att med allt större precision modifiera växter, djur och mikrorganismer så att de erhåller nya och förändrade egenskaper måste hanteras med allra största ansvar och varsamhet. En ovarsam hantering av den kunskap som kan vinnas inom gentekniken kan ge upphov till negativa effekter på flera områden. Också frågorna om ansvarsfördelningen mellan staten, forskningen och den industriella tillämpningen måste ägnas stor uppmärksamhet. Då forskningen ständigt tillförs nya kunskaper och tillämpningar kommer det också ständigt att ställas nya frågor, och nya problem kommer att aktualiseras. Vi måste alltså ha en beredskap för att möta de nya frågeställningar och problem som kan uppstå. De etiska frågorna kräver en omfattande diskussion både inom och utom forskarsamhället. Även forskningstekniken och forskningsetiken och utvecklingen av den etiska granskningen av forskningen är viktiga områden. Forskningen måste följa samma etiska och rättsliga regler som gäller för samhällelig verksamhet i övrigt. Nya kunskaper om grundläggande livsprocesser skärper givetvis kraven på ett ytterligare ökat ansvar för forskningen. Utskottet har i sitt betänkande inte närmare gått in på de etiska frågeställningarna i detta hänseende, i den meningen att en viss närmare angiven forskning och tillämpning kan definieras som acceptabel eller oacceptabel från etiska utgångspunkter. Vi hänvisar i stället till en rapport, DS 1990:9, i vilken görs en översiktlig redovisning av vilka riktlinjer som bör gälla för den etiska bedömningen av viss genteknisk forskning och genteknisk tilllämpning på djur. Dessa överväganden anses ligga väl till och vara väl ägnade att utgöra en grund för den fortsatta beredningen av kontrollfrågorna. Fru talman! Man måste ägna särskild uppmärksamhet åt den ekologiska riskvärderingen. Detta gäller bl.a. användningen av gentekniskt förändrade växter och mikroorganismer. Riskvärderingen när det gäller biologiska bekämpningsmedel är också en viktig faktor. Bedömningen från ekologisk synpunkt av de potentiella riskerna — varmed avses även riskerna för genetisk utarmning — kräver ökade kunskaper. Vi anser det vara viktigt att den fortsatta utvecklingen på detta område kan följas och redovisas med största möjliga öppenhet. För forskningens del innebär detta bl.a. att medborgarna kontinuerligt bör informeras om forskningsresultat och forskningsprocesser. Den informationsverksamhet som bl.a. hybrid-DNA-delegationen och skogsoch jordbrukets forskningsråd, SJFR, bedriver utgör härvidlag en viktig funktion. Det är angeläget med en samhällsdebatt i dessa frågor och den måste vara så öppen som möjligt. Utskottet har i stor utsträckning instämt i de allmänna synpunkter på bioteknikens möjligheter och risker som framförts i de motioner som avgivits och som behandlas i betänkandet. Detsamma gäller de direktiv angående vissa frågor om genteknik som har utfärdats för den nya parlamentariska beredningen. Detta gäller också synpunkter i yrkanden om allmänna riktlinjer för politiken på bioteknikområdet vad gäller bioteknikens risker och möjligheter. Här har — som tidigare framhållits — också utskottet enats om att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. Vidare framläggs i motionsyrkanden synpunkter liknande dem som jag just berörde i anledning av utredning, lagstiftning och miljökonsekvensbedömningar. I allmänhet råder det i samhället i stor utsträckning en enighet om att den kontroll av utvecklingen som sker på biotekniksområdet är nödvändig. Det finns ett behov av ökad samhällskontroll, framför allt när det gäller den praktiska tillämpningen på djur och växter för olika ändamål samt i fråga om spridning av transgena mikroorganismer i naturen. Vad beträffar forskning anser vi moderater att det vetenskapliga sökandet efter nya kunskaper i största möjliga utsträckning bör stå fritt från statlig styrning och kontroll, men ansvaret måste till stor del bäras av forskarna. I den mån det finns ett behov av ökad kontroll av forskningen bör denna kontroll i första hand inriktas på den etiska granskningen. Vi har utgått ifrån att det förslag om etisk granskning av forskningen som lades fram i forskningspropositionen och i rapporten ”Genteknik — växter och djur” kommer att ligga till grund för den fortsatta beredningen av denna fråga. Kontrollfrågorna och med den övriga biotekniken sammanhängande frågor har i många fall redan blivit föremål för överväganden resp. konkreta beslut genom olika initiativ, dels från regeringens sida, dels från de myndigheter som har dessa uppgifter inom sina ansvarsområden. Jag vill peka på den rapport som jordbruksdepartementet nyligen lade fram, en rapport med titeln ”Genteknik — växter och djur”. Denna rapport innehåller bl.a. en beskrivning av forskning och tillämpning både nationellt och internationellt inom olika områden, t.ex. genteknik på djur, växter och mikroorganismer. Jag sade nyss att kunskapsuppbyggnad är nödvändig för att kunna avgöra huruvida särskilda styrmedel behövs för den gentekniska forskningens inriktning och genteknikens praktiska tillämpning på djur och växter. Genteknik bör icke få användas på ett sådant sätt att den gentekniska mångfalden i växtoch djurlivet utarmas och så att det ekologiska systemet rubbas. Att genom genteknik t.ex. ändra våra husdjur i syfte att höja produktionen på ett sådant sätt att de etiska värderingarna kommer i gungning kan givetvis icke accepteras. Att däremot använda genteknik i syfte att få fram medel som kan förebygga och bota sjukdomar både hos människor och djur bör inte hindras, utan det bör stimuleras. Forskningens utveckling och de nya rönen på det biotekniska området måste utgå ifrån en bestämd målsättning och ett ansvar för att det som är bra tas till vara och för att det som är dåligt och riskfyllt stoppas. När det gäller genteknikområdet har utvecklingen nu nått det stadium då organismer utvecklas för användning i jordbruket och för annan användning i den yttre miljön. Specifika egenskaper kan genom genteknik introduceras i organismerna och hindret mot utbyte av gentekniskt material riskerar i vissa fall att kunna kringgås. Frågor om hur dessa nya organismer kan påverka det ekologiska systemet är nödvändiga och måste kunna besvaras. Dagens erfarenheter beträffande eventuella bieffekter av genteknisk modifierade organismer eller utsläpp i miljön är begränsade. Vi moderater har i en reservation framfört ett krav på att man borde införa miljökonsekvensbedömningar när det gäller denna teknik. Vi har samma förslag när det gäller andra områden, och vi anser att det är viktigt med miljökonsekvensbedömningar som skulle kunna vara till stor hjälp. Det är bättre att konsekvenserna och riskerna klarläggs innan man sätter i gång och ger sig in på ett område, för sedan kan det vara väldigt svårt att stoppa en negativ utveckling. Detta gäller i mycket hög grad inom olika områden som har med miljö att göra. Miljökonsekvensbedömningar är viktiga också beträffande miljökonsekvenserna när det gäller gentekniken och de nya rön som kommer fram. Vi moderater är alltså positiva till forskning och kunskapsutveckling. Vi tror att om denna teknik används rätt med stort ansvar för framtiden kan den innebära en god hjälp för en bättre utveckling och ge positiva resultat för den framtida människan och för det framtida samhället. Det var mot den bakgrunden som den utfrågning som vi hade i utskottet var sluten. Vi ville inte hindra insyn och debatt, utan orsaken var att utskottet ville bredda sin kunskap, och då var vi övertygade om att det var lättare med en sluten utfrågning, eftersom frågorna då blev mer naturliga och inte så inriktade på att passa medierna. Vi var övertygade om att vår ståndpunkt i detta läge var riktig. Det blev en bra utfrågning denna dag, då vi hade genteknikfrågorna på programmet. Detta utesluter givetvis inte att vi anordnar en öppen utfrågning framöver. Vi är givetvis angelägna om att det skall vara öppenhet kring dessa viktiga framtida frågor. Fru talman! Jag vill yrka bifall till den moderata reservationen som är fogad till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Bioteknikens tillämpningar inom medicin, jordbruk, industri och miljövård skapar många nya möjligheter. Vi kan få nya mediciner och bättre sjukvård. Vi kan snabbt förädla nya näringsrika grödor och utveckla resurssnåla och miljövänliga industriprocesser. Samtidigt reses en rad nya problem: personlig integritet och allas lika rätt kan hotas. Standardisering av jordbruksgrödor och utsläpp av genetiskt förändrade organismer kan hota naturens mångfald. Bioteknisk industri kan vålla nya miljöproblem. Tyvärr vill inte den socialdemokratiska regeringen ta det riktigt på allvar, tycker jag. Bioteknisk industri kan slå ut delar av uländernas produktion av kryddor och livsmedel för export. Vid tillämpningen av de biotekniska kunskaperna avgör vi människor om användningen blir god eller ond. Jag anser att det vore fel att stoppa den biotekniska utvecklingen. Vi i folkpartiet anser att riskerna måste gå att hantera genom etiska normer, utbildning, information och rättslig reglering. Vi tror också att det i en öppen debatt går att arbeta fram en moraliskt försvarbar hållning till de frågor som i grunden rör hur vi skall förhålla oss till det biologiska arvet. Jag vill erinra om att utskottet instämmer i flera av de förslag om bioteknikens möjligheter och risker som bl.a. folkpartiet fört fram. Dessa förtydligande rader hoppade utskottets ordförande över av någon anledning när han citerade ur betänkandet. Detta ligger också till grund för att ett enhälligt utskott förordar att möjligheterna och riskerna skall ges regeringen till känna. Vid förädling av husdjur och växter sätter människan den naturliga selektionen ur spel för vissa egenskaper och gynnar i stället andra varianter. Dessa varianter kan vara till stora nytta för människan, men skulle kanske inte klara sig i naturen. Exempel är onaturligt hög mjölkproduktion eller god frösättning. De egenskaper gener ger upphov till är inte absoluta utan påverkas av omgivningen. En egenskap, som upplevs som en defekt i en miljö, kanske inte alls märks i en annan. I en tredje miljö kan egenskapen vara till fördel. Därför är det viktigt att komma ihåg att geners framgång är avhängig miljön. Tillämpningar av den moderna biotekniken går att finna inom en rad områden. Några exempel har tidigare givits i debatten här i dag. Inom medicinen finns möjligheter till diagnostik av en mängd både smittsamma och ärftliga sjukdomar. Möjligheterna ökar också att skräddarsy läkemedel, som liknar kroppens egna substanser och att ta fram vacciner mot t.ex. gulsot och malaria. I förlängningen ser man hur terapi genom överföring av gener till skadade celler och organ blir möjlig. Kunskapen om allt detta och den kunskap vi ännu inte har hunnit skaffa oss kan användas till både goda och onda syften, och nyttan av vissa tillämpningar kan diskuteras. Fru talman! Här figurerar en skrämselpropaganda som är ovärdig. Den saknar också verklighetsförankring. I förhandsreklamen till denna riksdagsdebatt figurerade i går i TV ett inslag om att vi skall diskutera och fatta beslut om vi skall tillåta att råttor får bli stora som hus. Denna skrämsel bildar grunden för utvecklingsnihilistiska och orealistiska förslag. Jag reagerar starkt mot dessa oseriösa skrämseltaktiska knep. Vi i folkpartiet anser att det är fel att införa ett moratorium, dvs. att stoppa den biotekniska utvecklingen, stoppa den biotekniska forskningen. I bioteknikens utveckling ser vi både nya möjligheter och nya risker. Kunskap kan användas till både goda och onda syften. Genom att aktivt välja, styr människorna som tillämpar kunskapen om användningen blir god eller ond. Det är vi människor som har ett ansvar. Försök att avlyfta detta ansvar är omoraliska. Rätt grepp i detta läge är inte att åberopa förlupna tidningsoch massmediabilder med jätteråttor och att exploatera människors rädsla och sedan kräva förbud och stopp. Folkpartiet anser att för att rätt använda — och kontrollera — biotekniken måste samhället skapa en sammanhållen bild av bioteknikens möjligheter och risker. Därför förordar folkpartiet tvärtemot förbudsivrarna en fortsatt kunskapsuppbyggnad i form av forskning och utvecklingsarbete. Kunskapen måste föras ut genom en omfattande seriös informationsinsats och en bred debatt. Fru talman! Regeringen kan i dag meddela föreskrifter som reglerar genteknik på växter och djur eller användandet av gentekniskt förändrade organismer vid växtodling. Vi anser ifrån folkpartiets sida att en tydligare lagstiftning måste till. Utrymmet för godtycke måste minskas. För utsläpp av gentekniskt förändrade organismer bör det finnas ett tillståndsförfarande. Utsläpp bör inte tillåtas utan noggrann prövning innefattande kontrollerade fältförsök och ekologisk riskbedömning. Tillverkaren måste ta ansvar för skadeverkningar. Varför, Margareta Winberg, skall vi inte ha en lagstiftning om utsläpp av gentekniskt modifierade organismer? Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Socialdemokraternas intresse av att värdera miljöaspekterna av biotekniken är inte stort. Jag nämnde det inledningsvis. Folkpartiet har föreslagit att naturvårdsverket skall tilldelas 2,5 milj.kr. extra för en utvärdering av bioteknikens miljöeffekter. Inte heller det tycker regeringen verkar vara särskilt angeläget. Jag yrkar bifall till reservation nr 7 till stöd för det förslaget. När nu regeringen efter stor beslutsvånda och en lång och segdragen process äntligen kommit fram till att en parlamentarisk beredning skall göra en samlad översyn, tillgodoses huvuddelen i folkpartiets länge framförda krav. Det är då viktigt, mot bakgrund av den snabba utveckling som nu sker att den parlamentariska beredningen får möjligheter att arbeta snabbt och försöka hämta in de förseningar som regeringens missade hanteringar har givit upphov till. Fru talman! Biotekniken och dess utveckling aktualiserar många och grannlaga frågor av stor betydelse för alla människor. Många olika myndigheter, forskarvärlden och industrin har liksom vi alla individer ett ansvar för att kunskapen tillämpas på ett riktigt sätt. Det finns risker. Det finns möjligheter. Vi skall inte avstå från möjligheterna, och därmed bilda grogrund för misstänksamhet om att människan är oförmögen att hantera riskerna. Vi motsätter oss ett moratorium, som skulle avhända oss möjligheterna och förhindra forskning och utveckling i vårt land, men på intet sätt skydda oss från de risker som forskningen kan ge upphov till i andra länder.